Herr talman! Vid den föregående behandlingen upptogs konstitutionsutskottets betänkande om de viktiga principerna för yttrandefrihet och informationsfrihet. Vi övergår nu till att behandla frågan om hur information skall bli tillgänglig för samtliga medborgare. I det nu aktuella betänkandet rör det i första hand synskadades tillgång till dagstidningar. Jag skall så här strax före middagsuppehållet inte bli särskilt långrandig. Jag vill inledningsvis bara konstatera att propositionen bygger på taltidningskommitténs arbete när det gäller ambitionerna att öka utgivningen av radiooch kassettidningar. Det har hänt väldigt mycket på det tekniska området. I dag är tidningar tillgängliga inte bara genom bandinspelningar utan också genom digital Prot. 1987/88:122 överföring. Det är en metod som kan utnyttjas i allt större utsträckning, 18 maj 1988 eftersom många av våra dagstidningar i dag redigeras och sätts med hjälp av datateknik. Den tekniska utvecklingen står inte heller stilla. I dag, eller i morgon, kommer man i radioprogrammet Vetandets värld att berätta om utvecklingen av femte generationens datorer i Japan. Japanerna har ambitionen att kunna stoppain japansk text i en datamaskin och få den översatt till engelska, eller svenska. Det sägs att det grammatiskt föreligger vissa svårigheter, men man arbetar alltså med att på det här sättet kunna få översättningar till stånd. Systemet medger också syntetiskt tal, i dagsläget åtminstone i begränsad omfattning. Det här är ett projekt som japanerna har arbetat med under hela 80-talet. Detta ger ju perspektiv på framtiden både när det gäller yttrandefrihetsoch informationsfrihetsprinciper, som vi har diskuterat här tidigare. Det ger också perspektiv på de möjligheter som kan komma att finnas när det gäller att ge handikappade tillgång till dagstidningar. Vad är det som vi nu strider om? Jo, det är om utbyggnadstakten när det gäller att ge de synskadade tillgång till dagstidningar. Ministern säger att det är fråga om ett avsevärt åtagande, när han nu lägger fram ett förslag om att 50 dagstidningar under en femårsperiod skall bli tillgängliga för synskadade. Det är klart att så är fallet, om man utgår från vad som gäller i dag. Men utskottet har i efterhand, när det har kommit många motioner om att ambitionen är för låg, konstaterat att den utbyggnad som föreslås skall uppfattas som ett delmål. Vi reservanter konstaterar att taltidningskommitténs arbete har lett till att man har undanröjt både administrativa och tekniska svårigheter. Vi menar att det därför inte finns något som hindrar att man under en treårsperiod klarar dessa 50 dagstidningar, vilket bör vara en målsättning. Detta står också i överensstämmelse med de krav som handikapporganisationerna själva ställer. Centern och vpk sluter upp bakom de synskadades krav på att utbyggnaden skall ske snabbare. Jag tror att det inte längre finns något hinder för detta. Ute i de regioner där det finns flera tidningar väntar man på att få ytterligare tidningar tillgängliga för de synskadade. Utskottet framhåller vidare att man ånyo bör betona mångfalden, eftersom detta är ett viktigt inslag när det gäller att kunna ta ställning i samhällsdebatten. Herr talman, med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den utbyggnad av utgivningen av radiooch kassettidningar som föreslagits i regeringens proposition är välmotiverad. Det bör dock understrykas att det angivna antalet 50 dagstidningar endast är ett delmål. Ännu återstår mycket innan de synskadade får samma tillgång till tidningar som övriga medborgare. I de motioner som väcktes i anslutning till propositionen var det framför allt två frågor som aktualiserades.

Detta är glädjande. När det gäller utbyggnadstakten vill inte utskottsmajoriteten gå med på motionskraven på att delmålet 50 dagstidningar skall uppnås inom tre år i stället för regeringens förslag om fem år. Man nöjer sig med att uttala att detta bör ske så snabbt som möjligt och säger sig se det som en framgång om det sker inom en kortare tid än fem år. Jag har litet svårt att förstå varför man inte — med den positiva syn som präglar hela utskottet, det vill jag betona — är beredd att förorda att delmålet uppnås inom tre år. En period på tre år är ingen kort tid och de praktiska förutsättningarna finns. Kostnaderna är inte heller särskilt stora. De synskadade själva har kraftigt understrukit betydelsen av ett snabbare genomförande av planen. I en reservation från centern och vpk förordas att målsättningen med en utbyggnad till 50 dagstidningar som skall utkomma med radiooch kassettupplagor bör förverkligas inom tre år. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande 39 innehåller två förslag om tillkännagivanden till regeringen. Det ena förslaget avser tidsplanen för utbyggnaden av stödet till radiooch kassettidningar. Det andra förslaget innebär en utvidgning av stödet till att gälla även vissa rörelsehindrade. Sedan 1982 har riksdagen anvisat medel till radiooch kassettidningar för synskadade. Antalet medverkande dagstidningar har stadigt ökat, och för närvarande utkommer 16 dagstidningar med radiooch kassettidningar. Taltidningskommittén, som är ansvarig för verksamheten, har i nära samarbete med Synskadades riksförbund arbetat för att göra verksamheten känd bland synskadade och hjälpt till med hanteringen av mottagarapparatur m.m. Under kommitténs verksamhet de senaste åren har en rad radiorättsliga och ansvarighetsrättsliga frågor kunnat lösas i enlighet med de former för utgivning som bedöms vara ändamålsenliga. I propositionen föreslås att verksamheten med utgivning av radiooch kassettidningar under en femårsperiod byggs ut till att omfatta ett femtiotal tidningar. Förutom de tidningar som i dag ger ut inlästa taltidningar har 35 företag förklarat sig villiga att i en nära framtid starta utgivning. I ett flertal av de tio följdmotionerna berörs utbyggnadstakten. Utskottet vill för sin del starkt betona det som föreslås i såväl propositionen som i ett flertal av motionerna, nämligen att utökningen av utgivningen av radiooch kassettidningar till att omfatta 50 dagstidningar endast skall ses som ett delmål. Det är angeläget att detta delmål uppnås så snabbt som möjligt. Skulle det ske inom en kortare tid än fem år vore det — som även framhålls i propositionen — en stor framgång. Riksdagen bör vara beredd att ompröva anslagets storlek så att inte brist på medel hindrar att de tidningar som så önskar skall kunna få På denna punkt har centern och vpk en gemensam reservation — den enda 18 maj 1988 reservation som finns fogad till betänkandet. Av betänkandet framgår det att utskottet är mycket enigt utom på denna punkt. När man läser reservationen, herr talman, förstår man att det bara är fråga om en nyansskillnad. Reservanterna har skrivit ungefär på samma sätt som utskottsmajoriteten. I reservationen sätter man dock gränsen till tre år. Utbyggnaden av utgivningen till att omfatta 50 dagstidningar skall alltså ske på tre år. Utskottet uttalar sig litet mera positivt i sin skrivning och säger att man skall gå efter propositionens förslag om fem år, men att utbyggnadstakten bör öka och att det skulle vara en framgång om det skedde snabbare än fem år.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
Herr talman! Vi reservanter och utskottsmajoriteten står inte så långt ifrån varandra. Det skiljer bara två år i våra förslag. Jag blev något förbryllad när Wivi-Anne Cederqvist — om jag uppfattade henne rätt — sade att utskottets skrivning är mera positiv än reservationen. Det kan inte finnas något stöd för detta påstående. Eftersom vi har tagit upp kravet från de synskadades organisationer, tycker jag också att vi har en god grund för vår reservation. Om man hade följt reservationens förslag, hade det skapat ett tryck både på den organisation som svarar för det samhälleliga stödet och på de tidningar som finns ute i landet, vilka nu bör uppmärksamma möjligheten att ge ut taltidningar med hjälp av det ökade anslaget som står till förfogande. Man borde kanske också på nytt gå ut till tidningarna och försöka engagera fler än de 30—40 som har uttalat att de är beredda att omedelbart påbörja en utgivning. Jag har träffat representanter för en del tidningar och vet att man egentligen inte på allvar har prövat frågan om man skall ge ut taltidningar eller inte. Man har svarat på vissa enkäter från Taltidningskommittén, men det är något helt annat än att stå inför det faktum att det nu finns anslag och en reguljär verksamhet att bygga på. Även om det synes vara en liten skillnad mellan reservationen och utskottets skrivning, är det ändå en skillnad på två år med tanke på vårt mål. Jag ser också det här som ett sätt att utöva tryck på tidningarna att gå in i verksamheten.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist säger att det förekommer nyansskillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Jag ser det som något mer än nyansskillnader när det är fråga om tre eller fem år för att nå det delmål som är uppställt. Skillnaden mellan reservationen och majoritetsskrivningen är att reservationen ger uttryck för en klar viljeyttring för tre år, medan majoriteten nöjer sig med en förhoppning om att målet skall uppnås tidigare än inom fem år. Detta anser jag vara en betydande skillnad. Det är värt att stödja reservationen för att påskynda utvecklingen.
Herr talman! Man kan säga att det är en försöksverksamhet som har pågått ända sedan 1982. Försöksverksamheten har alltså pågått cirka sju år, och det är endast 16 dagstidningar som har medverkat. Vi får erkänna att dagstidningarna inte har visat något större intresse för denna verksamhet. Nu är det glädjande att 35 tidningar säger sig ha intresse för att starta denna verksamhet. Skall detta klaras av på tre år — jag är rädd för att vi inte gör det, när det har gått så långsamt hittills — måste man i stället uppmuntra flera tidningar att starta denna verksamhet. Av utskottets skrivning framgår det att man är beredd att uppmuntra endagsoch fådagarstidningar.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

Herr talman! Det förslag som vi behandlar innebär åtskilliga nyheter i fråga om det ekonomiska skyddet för avgående ledamöter. Jag skall inte gå närmare in på förslaget, som det råder enighet om, utan endast kommentera en särskild fråga. Det nya systemet innehåller ett visst skydd för efterlevande, i första hand för efterlevande barn under 19 år. Dessa barn får i dag 5 96 av ledamotsarvodet i pension. Sammanlagt får syskon dock aldrig mer än 10 9 tillhopa. I dagens system finns också ett skydd för efterlevande make eller maka. I det nya systemet däremot finns det inte något generellt skydd för efterlevande make eller maka. I lagen föreligger dock en dispensmöjlighet då det föreligger särskilda omständigheter. I ersättningsstadgekommittén har vi i detta fall i första hand tänkt på änkor med små inkomster. Till dessa änkor bör det kunna utgå en pension av samma storlek som det nuvarande systemet garanterar. Det bör betonas att det handlar om relativt små belopp — maximalt något över 900 kr. i dagens läge. Det egentliga skyddet för änkan finns ju i det allmänna pensionssystemet, folkpension och ATP. Vi förutsätter att förvaltningsstyrelsen är generös vid behandlingen av sådana ärenden.

Herr talman! Med utgångspunkt i verksledningspropositionen vidtar regeringen nu en rad åtgärder, som sammantaget tar sikte på att åstadkomma en effektivare styrning av statsförvaltningen. Statsförvaltningens organisation, ledning och styrning har större betydelse för de politiska resultaten än vad vi vanligtvis föreställer oss. Det är från dessa utgångspunkter man skall se datapropositionen. Det behövs en bättre styrning av ADB-utvecklingen i statsförvaltningen, och det behövs organisationsförändringar om man skall uppnå målsättningen: data på människors villkor. Regeringen har under de tre senaste åren utvecklat sin datapolitik i olika propositioner. Det har varit fråga om områden som rör forskning, näringsliv och samhälle. Nu preciseras datapolitiken för statsförvaltningen. Det är viktigt att den nya tekniken inte utvecklas vid sidan av det arbete som görs i statsförvaltningen för att utveckla kvalitet, service och effektivitet. Regering och riksdag måste därför lägga fast riktlinjer, som styr ADB användningen utifrån verksamhetens behov och tar större hänsyn till personalens arbetssituation. Datapolitiken måste inriktas mot det s.k. användarperspektivet. När Japan inledde sin stora tekniksatsning MITI-projektet, dominerade det tekniska perspektivet. USA startade med vapenindustrin i bakgrunden. I Sverige anslogs 75 milj.kr. till ett utvecklingsprogram på temat teknik-organisation-människa. Programmet bedrevs i samverkan mellan arbetsmiljöfonden och arbetsmarknadens parter åren 1982-1987. Resultatet har presenterats under rubriken En ny arbetsvärld. Det kan tyckas vara en ambitiös eller långtgående rubrik. Programmet är emellertid principiellt mycket värdefullt. Erfarenheterna kan sammanfattas i tre punkter. För det första måste utvecklingen av ny teknik ta sin utgångspunkt i verksamheten. För det andra krävs samtidiga organisatoriska förändringar utifrån en klar uppfattning om vad man vill åstadkomma med den nya tekniken. För det tredje har personalen, dess kompetens och förmåga, visat sig vara den viktigaste källan till framgång. Utan personalsatsningar och kompetensutveckling blir ny teknik ofta en död resurs. Förnyelsen måste n» Prot. 1987/88:122 med andra ord ses som ett samspel mellan människa, teknik och organisa tion. Först när man ser de komponenterna i sitt sammanhang, kan man till fullo utnyttja de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. I regeringens referensgrupp för datafrågor — som består av företrädare för samhälle, näringsliv och forskning — har resultaten från utvecklingsprogrammet presenterats. Reaktionerna från gruppen var positiva. Regeringen kan nu lägga dessa resultat till grund för de förslag och de riktlinjer i propositionen som tar sikte på det s.k. användarperspektivet. Enligt min mening är det en principiellt viktig målsättning i datapropositionen. ADB blir ett medel bland flera för att uppnå bra resultat i verksamheten. När jag besökte Japan i februari i år kunde jag konstatera att Sverige har kommit långt i diskussionen om samspelet mellan teknik och människa. Svenskt näringsliv och svensk förvaltning borde här kunna ha en fördel i förhållande till många andra länder, om vi medvetet börjar arbeta efter principen: ju mer avancerad teknik, desto viktigare blir människan. Förslagen i propositionen skall också ses mot bakgrund av den snabba utvecklingen och de stora investeringar som nu görs i statsförvaltningen. Antalet dataarbetsplatser i svensk statsförvaltning har ökat från 22 000 år 1983 till 73 000 år 1987. Jag skall ta upp ett par viktiga förslag i propositionen. Personalen och utbildningen ges en nyckelroll. Utbildningsinsatserna riktas främst till tre grupper — verksledning, anställda som skall medverka i utvecklingsarbetet och använda datorer samt biträdesoch assistentpersonal. Utbildningen tar också sikte på frågan om jämställdhet och ADB. Behovet av biträdesoch assistentpersonal minskar på grund av datoriseringen. Det drabbar särskilt kvinnorna. Förslag läggs därför fram om utvecklingsmöjligheter för just den personalgruppen. Ett annat viktigt förslag gäller arbetsmiljön. Bildskärmarna som hälsorisk och oroskälla för personalen tas upp i propositionen. Förslaget innebär att de s.k. högstrålande bildskärmarna skall var utbytta hos statliga myndigheter och affärsverk senast år 1991. Den oro som personalen känner och den kritik som riktas mot bildskärmarna från arbetsmiljösynpunkt har lett fram till regeringens ställningstagande. Det är också tekniskt ekonomiskt möjligt att klara avvecklingen av de högstrålande skärmarna fram till år 1991. Mot denna bakgrund är det förvånande att de borgerliga partierna går emot förslaget. När man läser era reservationer kan man konstatera att ni ställer fortsatta forskningsresultat mot en avveckling av de högstrålande skärmarna. Det råder tydligen delade meningar mellan de borgerliga partierna och regeringen, vilket jag beklagar utifrån personalens och arbetsmiljöns synpunkt. Regeringen pekar på ytterligare hälsorisker som är förknippade med bildskärmsarbete. Statshälsan har presenterat en särskild hälsoundersökning, som visar att långvarigt arbete vid bildskärm leder till belastningsbesvär av olika slag. Dessa nya fakta har vi hunnit få med i propositionen. Statshälsan får därför till uppgift att föra ut dessa fakta från studien till verksledningarna, som bör vidta lämpliga åtgärder för att komma bort från Förslag läggs också fram om datorstödda arbetsplatser för handikappade. 18 maj 1988 Det tycker jag är principiellt viktigt. Statskontoret får i uppdrag att precisera de krav som måste ställas på handikappanpassad utrustning. Sedan några ord om säkerhet och sekretess. Förslagen är här inriktade på att nå säkerhetshöjande resultat på relativt kort tid. De enskilda myndigheternas ansvar sätts i centrum i regeringens förslag. Varje myndighet med ADB-system skall ha genomfört en säkerhetsanalys, senast 1989/90. Skyddet mot otillbörlig åtkomst till ADB-system stärks. Krav på behörighetskontroll läggs fast. En särskild utbildning i säkerhet och sekretess genomförs. Sammantaget innebär förslagen att positionerna flyttas fram påtagligt inom området säkerhet och sekretess. Regeringen har vidare ett förslag om ny beslutsordning för ADB investeringar. Den nuvarande ordningen har kritiserats. Den anses vara för centralstyrd och för krånglig. Det är skälen till att regeringen föreslår ett avskaffande av det nuvarande upphandlingssystemet. Myndigheterna får i stället själva upphandla utrustning i betydligt större utsträckning, och beloppsgränsen höjs. Statskontorets roll förändras så att kontoret får mindre kontrollerande och mer stödjande funktioner. Regeringen lägger också fram förslag som tar sikte på att de större statliga ADB-systemen skall omprövas och förnyas. En beredningsgrupp tillsätts i regeringskansliet med uppgift att se över de stora statliga ADB-systemen. Forskning och utveckling för användning av informationsteknologi behandlas också. Förslaget innebär att man skall åstadkomma en särskild satsning på forskning och utveckling. Den särskilda satsningen bör ske genom ett ökat samarbete inom den offentliga sektorn. När vi jämför med näringslivet på denna punkt kan vi konstatera att vi ligger efter. Det behövs särskilda satsningar på forskning och utveckling, inte minst med utgångspunkt i användarperspektivet. Ett s.k. utvecklingsråd skall inledningsvis svara för att detta arbete kommer i gång. Till sist: Den nya tekniken utvecklas snabbt. Det ställer krav på särskild uppmärksamhet från ansvariga i statsförvaltningen och det ställer särskilda krav på oss ansvariga politiker. Organisationen i statsförvaltningen och i regeringskansliet måste därför vara väl trimmad för den dubbla uppgiften att för det första följa teknikutvecklingen och för det andra föreslå förändringar, som garanterar en bra styrning och kontroll av information och data. Genom de förslag som regeringen lägger fram i propositionen utvecklas en slagkraftigare organisation för datapolitiken i statsförvaltningen.

Herr talman! Det är snart tre år sedan vi i kammaren hade en samlad debatt om en datapolitik för statsförvaltningen. Då, 1985, presenterade den socialdemokratiska regeringen inte mindre än fyra olika dokument som behandlade olika delar av datapolitiken och som gavs olika form, vilket försvårade riksdagens behandling av dem. Dessutom presenterades de så sent att de inte kunde realbehandlas förrän under höstriksdagen 1985. Vi moderater var också mycket kritiska mot betydande delar av den datapolitik som då framlades av regeringen. Därtill fann vi avsevärda brister, jet och man hade underlåtit att behandla väsentliga områden. Det finns därför i dagsläget anledning att notera en avsevärd förbättring i jämförelse med 1985, åtminstone i två avseenden: för det första att propositionen trots allt presenterades så att realbehandling kan ske i vår, och för det andra att regeringen äntligen gör en ansats att skapa en datapolitik för det statliga området. För första gången görs ett socialdemokratiskt försök att anlägga en helhetssyn av det slag som vi föreslagit i många motioner under årens lopp. Tyvärr är försöket inte i alla avseenden väl genomarbetat, och på någon punkt kan det till och med leda till att intentioner som riksdagen beslutat om i andra sammanhang motsägs. I andra avseenden genomsyras förslagen av sedvanliga ambitioner att centralisera aktiviteter till statsägda verksamheter och ge dessa avsevärt bättre konkurrensförhållanden än motsvarande verksamheter som bedrivs i privatägda former. Vad som nu behövs från regeringens sida är att utskottets tankar och idéer konkretiseras och att regeringen visar litet lyhördhet för vad oppositionen har framfört i sina reservationer. Enligt min uppfattning är avstånden i många frågor inte så stora, och det här viktiga men för många delvis främmande området behöver nu handling och åtgärder. Vi i moderata samlingspartiet anser att en politik där man på bästa sätt utnyttjar den nya informationsteknologin måste bygga på följande riktlinjer. För det första ställer det ökande användandet av datorer och dataregister krav på ett förstärkt skydd av den enskildes integritet. För det andra måste offentlighetsprincipen hållas levande även i en tid då en stor del av offentliga uppgifter registreras på data. För det tredje måste sårbarheten i olika register och i olika system beaktas. För det fjärde måste strävan vara att vi skapar största möjliga frihet och öppnar för att Sverige skall bli ett land som på bästa sätt inom olika samhällsområden tar till vara de fördelar och möjligheter som den nya teknologin ger. Herr talman! I datafrågorna har faktiskt de borgerliga partierna varit på offensiven. Socialdemokraterna däremot har varit på defensiven. Datalagen drevs fram av de borgerliga partierna. CPR fälldes av dem 1973, och propositionen 1979 med åtföljande beslut innebar att vi fick parlamentarisk insyn och kontroll. Fram till 1976 var socialdemokraterna rätt ointresserade av att föra datafrågorna på ett politiskt plan. Fram till dess gällde därför det som senare kommit att kallas ämbetsmännens datapolitik. 1979 års datapolitiska beslut ändrade på det. Det innebar i korthet att datautvecklingen skall stå under parlamentarisk kontroll och tillsyn. Vi skall därför ha en datapolitik. Viktigare beslut i datafrågor skall underställas riksdagen. Detta är tydligen i och med att den socialdemokratiska regeringen nu presenterat sin proposition om datapolitik för statsförvaltningen helt accepterat, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Statens många datasystem har stor betydelse för enskilda människor. Det är ofta omöjligt att undvika att bli registrerad i dessa. Detta ställer höga krav på integritetsskydd och sekretess hos de statliga datasystemen. Den svenska offentlighetsprincipen kräver också att för allmänheten och pressen intressanta uppgifter kan vara tillgängliga. Datorer är ett mycket viktigt hjälpme del såväl inom den egentliga statsförvaltningen som inom utbildningsväsen — Prot. 1987/88:122 det och försvaret. Utvecklingen mot allt fler datoriserade arbetsplatser måste 18 maj 1988 fortsätta. I detta fortsatta datoriseringsarbete är det viktigt att möjligheterna till effektivisering utnyttjas. Däri ingår bl.a. möjligheterna till kommunikation mellan olika system men också mer användarvänliga programvaror. Vi kan därför i allt väsentligt dela regeringens uppfattning om behovet av kompetensutveckling och då särskilt behovet av att ge statsförvaltningens chefer ökade kunskaper i strategiska ADB-frågor. Regeringen och utskottet framhåller att det är främst tre kategorier inom statsförvaltningen som behöver ökade kunskaper: verksledningarna, de som är operativt ansvariga för myndigheternas datorsystem samt assistentpersonal. Det är emellertid därutöver viktigt att myndigheterna beaktar utvecklingsmöjligheterna för den handläggande personalen. Erfarenheter från privata företag och en del myndigheter visar att adekvat datorstöd i form av ordbehandling, databaser, kalkylprogram och beslutsfattarstöd genom s.k. artificiella intelligensprogram avsevärt kan höja handläggarens effektivitet samtidigt som kvaliteten kan förbättras. Myndigheterna bör därför enligt vår uppfattning även beakta denna personalkategori. Det var därför välgörande att höra civilministern tala om detta i sin tredje punkt. Hade propositionstexten tagit upp även den handläggande personalen, hade allt enligt min uppfattning varit gott och väl och vi hade sluppit en reservation. Regeringen ger statskontoret och SIPU viktiga uppgifter i samband med kunskapsutvecklingen inom statsförvaltningen. Utvecklingen inom datorområdet går emellertid för närvarande mycket snabbt, inte minst på programvarusidan. Det innebär att statskontoret och SIPU:s kompetens måste kompletteras. I många fall kan därför utomstående konsulter, universitet och högskoleinstitutioner hjälpa myndigheterna i deras kunskapsutveckling. Statskontoret och SIPU:s verksamhet bör därför vara endast en del av utbudet av kurser och seminarier. Vi i moderata samlingspartiet delar uppfattningen att den oro som uppkommit för de medicinska effekterna hos dem som arbetar vid bildskärmar måste tas på allvar. Det är därför anmärkningsvärt att det inte finns några förslag till forskning och andra insatser för att utröna orsakerna till de medicinska effekterna och för att utveckla motmedel mot dessa. Det som i stället föreslås kan medföra långtgående och kostsamma insatser för att begränsa elektrostatiska och elektromagnetiska fält, vars medicinska effekter inte till fullo är klarlagda. Enligt vår mening bör de datapolitiska insatserna i detta avseende just nu inriktas mot en kraftig satsning på forskning för att utröna orsaker och samband mellan informationsteknologins användning och arbetsskador. Denna forskning bör å andra sidan inte inskränkas enbart till de elektrostatiska och elektroniska magnetfälten utan även omfatta psykologiska och sociala faktorer relaterade till bildskärmsarbetet i ett vidare perspektiv. Hittills har diskussionerna om bildskärmar, ergonomi och hälsa enligt vår mening i alltför hög grad inneburit att man sett bildskärmen som en isolerad företeelse. I verkligheten är den endast en komponent i ett system, där t.ex. datorprogrammens betydelse för exempelvis svarstider och deras upphov till stresseffekter och dylikt är i minst lika hög grad viktiga att utröna. 123 Vi föreslår därför i stället för den absoluta tidpunkten 1991 för en eliminering eller minskning av de elektriska fälten, att insatserna inriktas mot en intensifierad forskning för att till den tidpunkten försöka klarlägga de verkliga orsakerna till de medicinska problem som kan ha samband med bildskärmsarbete. Vi anser att detta är en klart bättre metod för att minska den oro som finns. Resurser för dessa forskningsinsatser kan enligt min uppfattning till stor del skapas genom samordning av de resurser som nu är splittrade på olika håll. Herr talman! Jag går nu över till att beröra några av frågorna inom området säkerhet och sekretess. Vi delar uppfattningen att alla myndigheter som har ansvar för ADB-system bör ha en uppfattning om säkerheten i ADB verksamheten. I propositionen dras dock alla myndigheter över en kam och behandlas som om de vore lika i detta avseende. Så är inte alls fallet. I verkligheten bedriver de myndigheter detta gäller verksamheter av helt olika slag, och följaktligen får ADB-säkerhetsarbetet relateras till de skilda myndigheternas olika förutsättningar. Man bört.ex. som ett minimum skilja på förvaltningsmyndigheter, affärsverk och civila myndigheter med anknytning till försvaret. Affärsverken har ett företagsekonomiskt mål med krav på kostnadstäckning, inkl. avkastningskrav på disponerat statskapital. Vid sidan av detta finns krav på dem så som en del av samhällets infrastruktur. I de nyligen av riksdagen fattade besluten om styrningen och ledningen av affärsverken har marknadsanpassning markerats samt en ökad delegering under ett samlat ökat ansvar. Detta innebär att det av affärsverken krävs bl.a. ett större ansvar för valet av medel för att uppnå de av statsmakterna fastställda målen. För de flesta affärsverken är informationsteknologi och ADB helt avgörande hjälpmedel för verksamhetens effektivitet och servicegrad. Informationsteknologi och ADB är dessutom inte sällan helt integrerade i de produkter och tjänster som framställs. De säkerhetskrav som ställs på affärsverken är till sin karaktär delvis annorlunda, och i sitt innehåll helt annorlunda, än de krav på ADB-säkerhet som förvaltningsmyndigheter har att beakta. Det är därför olämpligt, för vissa affärsverk t.o.m. att betrakta som direkt skadligt, att på något som helst sätt inordna deras arbete med säkerhet och sekretess i statskontorets uppgifter. Som redan antytts strider en sådan ordning dessutom mot de av riksdagen beslutade principerna för ledning och styrning av affärsverkens verksamhet. Det är ett rimligt krav på riksdagen att förutom att se till det bästa i sak även vara något så när konsekvent i de beslut som fattas. I statskontorets arbetsuppgifter bör affärsverken därför, enligt vår uppfattning, exkluderas helt. När det gäller myndigheter med anknytning till försvaret är datasäkerhetsarbetet närmast en del av deras normala arbetsuppgifter. Vi kan därför inte heller här finna att statskontoret har något att bidra med som väsentligt kan förbättra säkerhet och sektretess inom dessa. Erfarenheterna från upphandling av s.k. basdatorer bekräftar detta. Mot den bakgrunden föreslår vi att de uppgifter som enligt propositionens avsnitt 3 avses tilldelas statskontoret inte skall omfatta affärsverken och försvarsmyndigheterna, utan avgränsas till de civila förvaltningsmyndigheterna. Det enda område där det enligt vår mening finns anledning att inkludera affärsverken är ÖCB:s samordning av beredskapsplanering avse ende krisfrågor. Därigenom kan inte bara regeringens utan även andra Prot. 1987/88:122 myndigheters behov av insyn i affärsverkens arbete med säkerhet och 18 maj 1988 sekretess beaktas i erforderlig utsträckning. Vad som i de här sammanhangen är utomordentligt viktigt är att ÖCB får de resurser som behövs för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Vidare måste relationerna mellan statskontoret och ÖCB snarast konkretiseras. Datasäkerhetsfrågorna är av vital betydelse, och det finns många som arbetar på att ge Skandinavien en ledande roll inom det här området. Därför hoppas jag att de här frågorna kommer att bli ännu bättre i sin konkretion. Statens användning av informationsteknologi i ADB har hittills i vissa avseenden inte varit särskilt framgångrik. Betydande kostnadsöverskridanden, förseningar och tekniska problem har snarare varit regel än undantag. Detta beror dock mer på brister i inblandade myndigheters förmåga att utnyttja hjälpmedlet, samt på en förkärlek för komplexa, centraliserade systemlösningar, än på hjälpmedlet som sådant och de möjligheter som det erbjuder. En betydande del av de stora statliga ADB-system som är i drift behöver genomgå omläggning i större eller mindre grad. Flera orsaker kan anges till detta. Systemlösningarna är gamla, i flera fall från 1960-talet. Successiva mindre förändringar har medfört att underhållskostnaderna nu är mycket höga. Systemen tillfredsställer inte nuvarande krav på användarvänlighet och arbetsmiljö. Datorerna är oekonomiska, sårbarhetsoch säkerhetsskydd är inte tillfredsställande osv. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att regeringen nu lämnar förslag beträffande omprövning, förnyelse och förvaltning av vissa ADB system. För oss känns det särskilt glädjande, eftersom vi i stort sett varje år sedan tidigt 80-tal i motioner föreslagit just detta. Förslaget i propositionen överenstämmer i stort sett på varje punkt med de förslag som vi tidigare har lämnat. Vi vill därför tillstyrka de åtgärder som föreslås i det här avseendet. Den föreslagna formen för översynen är dock enligt vår uppfattning inte helt tillfredsställande. Enligt vår mening erfordras en betydligt effektivare organisation för att denna mycket omfattande och kvalificerade uppgift skall kunna genomföras med acceptabelt resultat. Till stor del är den allvarliga situationen, som statsförvaltningen i detta avseende nu hamnat i, en följd av oskicklig hantering av dessa frågor i regeringskansliet och på statskontoret. Att nu tillsätta en särskild beredningsgrupp inom regeringskansliet — med uppgift att ta fram underlag till stöd för regeringens ställningstagande till större ADB-investeringar — vilken ”förutsätts inte själv utföra något omfattande utredningsarbete” eftersom ”statskontoret och RRV bör kunna biträda beredningsgruppen med särskild expertis och utredningsresurser” är helt otillräckligt. Det är ungefär som att tro att man kan stoppa en snölavin genom att sätta upp ett spjälstaket. Det erfordras kraftfullare insatser. Motsvarande situationer har inträffat i andra länder och i några av USA:s delstater, om än inte i samma relativa omfattning. Det normala sättet att söka komma ur problemet är att tillsätta en speciell ”task force” med mycket hög kompetens och en fristående ställning i förhållande till de organ som tidigare varit inblandade, och som kanske därför har en alltför stark knytning till de förhållanden som skall åtgärdas. De insatser som erfordras är av sådant slag 125 tid som står till buds för att analysera situationen och vidta de nödvändiga åtgärderna. En första insats bör därför vara att ta fram ett åtgärdsprogram. Utredningen av vilka förutsättningar som finns för hur de statliga myndigheternas datakommunikation skall tillgodoses i framtiden bör begränsas till att omfatta ett fåtal större datakommunikationsanvändare bland de civila förvaltningsmyndigheterna, såsom RRV, riksskatteverket, löneoch pensionsverket och arbetsmarknadsverket. En större ambition leder sannolikt till en ogenomförbar lösningsidé. Vi delar rent allmänt grundsynen att en standardisering är väsentlig inom ADB-området. Den standardisering som bör ske inom statsförvaltningen bör utgå från det internationella och europeiska standardiseringsarbetet. Den bör även utgå från det standardiseringsarbete som utförs inom svenska standardiseringsorganisationen, SIS. Behovet av särskilda insatser från statskontorets sida inskränks därför, enligt våra tolkningar, och måhända bör statskontoret kunna utfärda tillämpningsrekommendationer som innebär att man kan gå runt offentliga standarder. Inom vårt land har vi inom olika områden oftast strävat efter att skapa svenska modeller. Så har det även varit inom datoroch ADB-området. Dessa försök har nästan undantagslöst misslyckats. Den svenska marknaden är för liten för att kunna bära de utvecklingskostnader som de svenska modellerna för med sig. Det enda undantag från dessa generella slutsatser som kan noteras är viss inverkan på den ergonomiska utformningen av viss utrustning. De tankar beträffande utveckling av svenska programvaror som kan skönjas bakom vissa förslag i propositionen är lika orealistiska som de försök att bygga svenska datorer som tidigare ägt rum och som förorsakat långa fördröjningar och stora kostnader inom vissa samhällssektorer. Som exempel på vad vi menar kan nämnas de s.k. Bertiloch Ceciliaaffärerna, som statskontert genomförde åt försvaret. Stora insatser av skattemedel har under senare år gjorts i form av subventioner och stöd åt bolag inom ESKA-gruppen. Detta har medfört märkliga effekter för datamarknaden i Sverige. Vi anser att detta är en dålig metod att skapa en god utveckling inom statsförvaltningen. Därför bör en grundläggande prövning ske av ESKA-koncernen, dess uppgifter och ägandeförhållanden. Regeringen föreslår också att datorcentralen vid Stockholms universitet, QZ, skall säljas till DAFA. Vi har inte i och för sig någon invändning mot att QZ, som till en stor del utnyttjas för externa uppdrag, överförs till ett dataservicebolag. Vi har emellertid tidigare i motioner föreslagit att DAFA helt eller delvis skall privatiseras. Regeringen bör enligt vår uppfattning låta utreda om det finns några vägande skäl för att någon del av DAFA:s nuvarande verksamhet skall ligga kvar i statlig ägo. Herr talman! Jag ber att avslutningsvis få yrka bifall till de reservationer till finansutskottets betänkande om datapolitik för statsförvaltningen som har moderata företrädare.

Herr talman! I boken Den datoriserade Prometheus beskrivs hur haniden 18 maj 1988 grekiska sagan stal elden från Zeus och delade med sig till människorna på jorden — elden, som var en förutsättning för utveckling av handens skicklighet och utveckling av kunskaper och som dittills endast gudarna haft tillgång till. Prometheus har också genom århundraden av diktare framställts som symbol för en ideologi som tror på upplysning och på att kunskap kan spridas till alla. Det grekiska dramat om upplysning och kunskap är aktuellt i dag. Vi har genom den nya tekniken, genom datorer, kommunikationssystem och datasystem, fått vår tids eld, som gett oss möjlighet att göra ett stort språng i industriell och samhällelig utveckling. Frågan för oss är: Hur styr vi utvecklingen? Flera viktiga frågor lyfts förvisso fram, företrädesvis tekniska: Hur skall vi standardisera? Hur skall vi koppla ihop systemen? Hur skall vi bestämma om investeringarna? Vem skall utbildas, vem skall få tillgång till kunskaper och hur skall det praktiskt gå till? Vi anar att vi kanske inte ens kan nudda vid de verkliga effekterna av samhällets datorisering — de är så svåra att uttrycka, att det knappast går att göra annat än i tekniska termer. Det handlar på lång sikt om vår förmåga att tänka, känna och värdera, vårt förhållningssätt till varandra och till samhället. Datorn är ett verktyg för tanken, och på sikt kommer vi att anpassa vårt tänkande efter verktygets begränsningar och dess möjligheter, och därmed begränsas vi. Datorer är begränsade, trots allt vad experter försöker få oss att tro. Vårt perspektiv är snävt, och de tekniska argumenten skjuts i förgrunden, eftersom de är så spännande och så svindlade snabba. Andra, mer återhållsamma argument hörs mindre. Ambitionerna är stora att se en helhetssyn och att ta ett helhetsgrepp samt att bygga in användarstyrning. Erfarenheten visar, att den dag systemen skall köras i gång är ändå det viktigaste att tekniken fungerar. Att välja perspektiv och diskutera perspektiv är viktigt. I den bok jag nämnde ger de två författarna, Curt Johansson och Åke Grahm, en bra beskrivning av ett område. De har tagit en bil som exempel på hur många perspektiv man kan se. Konstruktören ser bilen som en lösning på ett tekniskt problem, som en del av ett större trafiksystem. Bilen kan vara ett sätt att organisera samhällets transporter. Den kan vara en faktor som påverkar miljön — den bullrar och förorenar. Den kan också vara ett säkerhetsproblem. Den styr hur vi väljer att bo och hur vi bygger och lokaliserar arbetsplatser. Politiker har kanske andra värderingar. Bilen är i vårt land en stor industri som ger många människor levebröd. För andra av oss människor är bilen en njutning — att köra, att putsa och att meka med. Den representerar också ett regelsystem på gator och vägar. Den kan ha ett psykologiskt värde som statussymbol och som medel att komma ut i naturen och njuta. Författarnas ”point” är att utvecklandet av datorsystem på samma sätt har olika perspektiv, och det måste vi inse. Det är ungefär dessa tankar som har legat bakom när folkpartiet i partimotionen påpekar att varje myndighet har sin ADB-historia och sitt 127 Prot. 1987/88:122 perspektiv att utgå från. När vi efterlyser mer lyhördhet för människors behov av integritet ligger också tanken på olika perspektiv bakom. Det ligger även bakom talet om offentlighetsprincipen, som måste tas med från början som ett perspektiv på hur systemen skall konstrueras. Vad är användarvänlighet, eller användarstyrning, när det kommer till kritan? Är det att den enskilde på den enskilda arbetsplatsen får styra och påverka prototyputvecklingen? Är det att den enskilde verkschefen får bestämma? Eller är det att facket får bestämma? Folkpartiet menar att datoriseringens effektivitet står och faller med att den enskilde anställde har kunskaper, känner lust, glädje och delaktighet i arbetet. Det känner han knappast för ett system som ramlar ned fixt och färdigt från skyn och som styr hur han skall sköta sina arbetsuppgifter. De stora system som byggdes för länge sedan hade andra perspektiv än dem som läggs på byggandet i dag. När nu de äldre systemen måste göras om, låt oss då inte begå samma misstag igen! Små, decentrala system ger medborgare och anställda utrymme för sina olika perspektiv. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Reservation nr 4 handlar om personalkompetensen och hur den bör användas och utvecklas. Där tas risken upp för att kvinnorna i fortsättningen, liksom hittills, kommer att göra de jobb som männen inte vill ha, om man inte mycket medvetet styr, ställer krav och förväntar sig en annan arbetsdelning. Folkpartiet vill inte konservera värderingar som säger att några tänker — männen — och andra gör — kvinnorna. Den vägledning som SIPU enligt förslaget skall arbeta ut bör alltså innefatta en strategi för hur kvinnors erfarenheter och tysta kompetens att ”göra” kommer att användas. Den vägledningen skall tas fram snabbt, och därför bör SIPU få en bestämd tidsram att arbeta efter. Det är bråttom — vi har talat alltför länge, och nu är det tid för handling. Jag är glad över att utskottet delar folkpartiets synsätt, dvs. att det är självklart att även privata utbildningsarrangörer skall användas i statlig utbildning, liksom vår syn på att utvecklingen av utbildningsmaterial kan ske även av privata utbildningsarrangörer. I reservation nr 7 tar samtliga borgerliga partier upp arbetsmiljön. Vi pekar även på andra risker än bildskärmarna och menar att den oro som statligt anställd personal känner också känns av alla andra som arbetar med datorer. Därför är det fel att forma en politik bara för den statliga personalen — allas oro måste tas på allvar. Problemet bör överlämnas till expertmyndigheten, dvs. arbetarskyddsstyrelsen, med direktiv om att hela frågan om ADB-utrustningens egenskaper och kringorganisation skall ses över. I reservationen tas också upp att STU i samverkan med industrin borde få ett konkret uppdrag att utforma demonstrationsprojekt kring datorstödda arbetsplatser för handikappade. Reservation nr 8 gäller säkerhet och sekretess. Riksdagen gav i höstas ÖCB ansvaret. I regeringens förslag har nu detta entydiga ansvar delats upp, och det vill vi reservanter inte vara med om. Redan 1986 konstaterade statskontoret i en undersökning — som hemligstämplades och kallades terroristbibeln — att säkerheten i statens system var låg och sårbarheten hög. Detta hade sårbarhetsberedningen tidigare kommit fram till. Vad har då hänt sedan 1986? I princip inte mycket. SÅRB lades ner. Prot. 1987/88:122 Efterträdaren, SAMS, har inte funnit sina former. Detta ville riksdagen i 18 maj 1988 höstas ge en knuff framåt genom att utse en myndighet med övergripande ansvar. Nu menar vi reservanter att regeringen åter delat upp detta ansvar och ”snuttifierat” det på ett sätt som vi befarar kommer att fördröja säkerhetsarbetet ytterligare. Självfallet är den enskilda myndighetens eget ansvar helt avgörande, men det är fortfarande otydligt uttryckt och fortfarande dåligt känt ute hos myndigheterna. Bifall alltså till den gemensamma borgerliga reservationen 8. I reservation 9, också den gemensam för de borgerliga, tar vi upp förslaget om en förenklad beslutsprocess vid ADB-investeringar. Vi tycker att proceduren även efter regeringens förslag till förenklingar är alltför omständlig och utdragen. Vi tycker att statskontorets roll även i fortsättningen är alltför dominerande över den enskilda myndigheten. Statskontoret skall vara en konsult som man frivilligt anlitar i kraft av dess kompetens och överblick, inte för att man måste. Vi menar också att varje myndighet skall ta ansvar för utvärderingen av sin verksamhet och i den ingående ADB-investeringar och ADB-rutiner samt göra egna överväganden om alternativ. Då blir ansvaret entydigt, och det går inte att krypa bakom någon annan. Jag vill också säga att jag tycker utskottet uttrycker en nyanserad och realistisk syn på standardisering. Det sägs ju inte rent ut, men underförstått ligger att det är självklart att invandrarverket och bilprovningen inte kan ha samma system för sina huvuduppgifter, dvs. sin ärendehantering.

Den enskildes kunskap och erfarenhet måste finnas med och tas till vara. Alla skall ha del av elden, precis som Prometheus en gång visade. Till slut skulle jag vilja ställa till antingen Bo Holmberg eller Arne Gadd samma fråga som vår partimotion inleds med: Vad innebär den samrådsskyldighet som åberopas flera gånger i propositionen, oftast när statskontoret är den ena parten? Och vem fattar beslut om de som skall samråda inte kommer överens? Finns det någon vetorätt för den ena eller för den andra?

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar propositionen om datapolitik för statsförvaltningen och de motioner som väckts i anslutning till denna. Här finns några reservationer som centern är med på och som jag tänkte beröra. Rune Rydén och Margitta Edgren har på ett bra sätt beskrivit en del av de reservationer som vi har gemensamt, och därför kan jag begränsa mitt inlägg i de delarna. I reservation 1 från centern och folkpartiet, som Margitta Edgren har berört, anför vi att propositionen inte har lagt tillräckligt stor vikt vid sådant som integritetsaspekterna, offentlighetsprincipen och samhällets sårbarhet. Sårbarhetsfrågorna är för övrigt ett område som är ganska försummat av den 129 nuvarande regeringen. Vi tror att sårbarheten skall kunna minimeras. Det beror delvis på hur datasystemen byggs upp. Självfallet påverkar detta i sin tur samhällsutbyggnaden i stort. Enligt vår mening innebär en centraliserad och allmänt utnyttjad information en risk för intrång i medborgarnas personliga integritet. Vi vill särskilt betona att det är nödvändigt att tidigt i problemanalysen, systemarbetet och programutvecklingen lägga vikt vid integritetsaspekter. Allmänt anser vi att stor restriktivitet bör råda när det gäller att använda datateknik för att kontrollera mänsklig verksamhet och enskilda individer. Vidare anser vi att det är viktigt att man redan i inledningsskedet av ett ADB-införande utgår från en aktiv allmänhetsinsyn i myndigheternas informationssystem. Detta innebär att system och program skall konstrueras så att de blir tillgängliga för medborgarna i enlighet med offentlighetsprincipen. Jag vill slutligen i anslutning till denna reservation framhålla den kanske mest väsentliga generella åtgärden för att uppnå förbättrad säkerhet, nämligen att decentralisera register och registerföring. Att dela upp stora, centrala datorsystem i mindre, regionala är troligen den bästa åtgärden för att stärka sekretessen och minska sårbarhetsoch säkerhetsriskerna. Vad gäller reservation 2, angående den statliga kompetensen inom ADB-området, vill vi framhålla följande. En viktig uppgift i regionalpolitiken är att medverka till kompetensuppbyggnad i alla delar av landet vad gäller framtidsteknologi. Sett ur detta perspektiv skulle, enligt vår mening, en radikal decentralisering av myndigheternas dataverksamhet och datasystem vara angelägen. Det finns en risk för att förhoppningarna om de positiva effekter som utlovades när man började bygga upp dataverksamheten i form av möjligheter till decentralisering tyvärr har satts på skam, när man nu ser tillbaka. I reservation 12, angående samverkan mellan stat, kommun och landsting, menar vi att myndigheter och organisationer själva måste utveckla sina datasystem, vilket självfallet också gäller kommunerna. Statskontoret bör, som vi framhåller i centermotionen, ha en konsultroll. Centrala direktiv och riktlinjer får dock inte förhindra en utveckling anpassad efter kommunens egna behov och förutsättningar. Herr talman! Eftersom de övriga reservationerna har berörts av andra, ber jag att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 7, 8, 9 och 12.

Herr talman! Från vpk:s sida har vi tre synpunkter på det fortsatta arbetet med datoriseringen i statsförvaltningen. Den första gäller inverkan på arbetsorganisationen, som vi tycker inte har blivit behandlad på ett adekvat sätt i betänkandets majoritetsskrivning. Vi menar nämligen att staten bör vinnlägga sig om att ha en mycket bestämd social och politisk profil i datoriseringsarbetet. Det är ju så med denna nya teknologi att den kan, beroende på hur den läggs upp och organiseras, leda till väldigt olika sociala och arbetsorganisatoriska resultat. Den kan leda till att man får en ökande grad av elitism och en ökande grad av fragmentisering av det mänskliga arbetet och till vidgade klyftor mellan olika grupper av anställda när det gäller kompetens och möjlighet att manövrera utrustningen. Vi skulle vilja se den andra möjligheten förverkligad.

Man överflödiggör mycket av den vidskepliga koncentrationen på chefsfunktionen som är så populär att låna som modell från det privata näringslivet. Vår andra synpunkt gäller staten som beställare och därmed också som styrare av delar av dataindustrins verksamhet. Det är nog bra att det finns självständighet och decentralisering inom förvaltningen, men det finns också avsnitt och punkter där ett samlat uppträdande är det som kan leda till de bästa effekterna.

Man kan också tvinga dataföretagen att leverera sådan programvara och utrustning som är lämplig och anpassad för de sociala och politiska mål man vill sätta upp för förvaltningens verksamhet. En tredje synpunkt som vi har velat framhålla är att man inte får driva rationaliseringsaspekten alltför extremt — detta sagt med all respekt för att arbetet skall rationaliseras. Det finns ju många exempel på att handläggningsoch beslutstiden inom förvaltningen bör och kan nedbringas. Men det handlar inte om att driva rationaliseringen på samma sätt som vid ett industriellt löpande band.

Man bör utnyttja denna frigjorda kapacitet på det sättet, tillföra förvaltningen den, och inte bara se på den kvantitativa aspekten av rationaliseringar. Jag vill framföra en avslutande synpunkt på ett avsnitt där vi inte lägger fram något yrkande, eftersom vi har räknat med att den frågan kommer uppi ett senare skede i den process som gäller datoriseringen av förvaltningen. Jag avser frågan om offentlighetsprincipen. Vi anser att det tidigare alltför mycket har varit de ledande inom förvaltningen som har sett till användaraspekter, medan man underskattat de problem som övergången från pappers Prot. 1987/88:122 handlingar till databaserade uppgifter skapar när det gäller möjligheter för medborgarna att få insyn. Jag vill särskilt peka på att det blir nödvändigt att framöver ordentligt definiera begreppet offentlig handling på ett sådant sätt att det blir anpassat till det nya mediet — och blir det så att det vidgar och inte inskränker den offentliga insynen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 6 och 7.

Herr talman! Vi borde i utskottet ha bringat ned antalet reservationer, sade finansutskottets ordförande Arne Gadd. Jag tycker att det är glädjande att samarbetsviljan på detta sätt uttrycks i ord. Jag hoppas emellertid få se den i praktiskt arbete i fortsättningen. Det måste enligt min uppfattning vara både ett givande och ett tagande i sådana sammanhang. Med det konstaterandet, herr talman, vill jag gå över till det som Arne Gadd och jag diskuterade 1985, nämligen vilken uppfattning han hade 1979 och huruvida han hade lämnat den 1985. Den gången svarade inte Arne Gadd. I dag behöver han inte göra det — nu vet jag att han har ändrat uppfattning.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till de reservationer som folkpartiets företrädare har skrivit under. Jag glömde att göra det i mitt förra anförande. Till Arne Gadd, som menar att vi nog hade kunnat bringa ned antalet reservationer, vill jag säga att vi kanske får skylla mängden av reservationer 133 på hetsen i utskottsarbetet. Men jag tycker också att ordföranden själv borde ta den erfarenheten till sig och till nästa gång som vi behandlar datapolitiken se till att vi får ett större utrymme för eventuella kompromisser än vad vi denna gång hade. Nej, vi säger inte att regeringens förslag diskriminerar kvinnor. Däremot tycker vi att man dåligt uttrycker att också kvinnors erfarenheter och kvinnors ”tysta kunskaper” måste arbetas in i den vägledning som SIPU nu skall få i uppdrag att sammanställa. Det är alltså inte vi som talar om diskriminering, det är Arne Gadds eget ord. När det sedan gäller Arne Gadds svar på min fråga om vem som skall fatta beslut om myndigheterna inte kommer överens var det ju så, att riksdagen i höstas fattade beslutet att ÖCB skulle ha det övergripande ansvaret. Nu kommer ett förslag om att detta ansvar skall delas upp igen. Den uppdelning som anges i propositionen är dessutom oklar och överlappande. Där framhålls å ena sidan: ”Statskontoret har samordningsansvar för ADB-säkerheten i fred inom den civila statsförvaltningen inkl. affärsverken.” Å andra sidan framhålls: ”ÖCB:s analyser bör inte gälla enskilda ADB-system utan helheten, speciell uppmärksamhet bör ägnas ADB-system hos olika verksamheter som är sammanbundna”. Ärinte detta oklart och överlappande? Vi menar att det är ett byråkratiskt försök att sitta på två stolar samtidigt, dvs. att tillfredsställa alla parter. Det kommer inte att gagna säkerhetsarbetet i Sverige. Skall vi verkligen en gång till behöva få hit frågan till riksdagen för avgörande av vem som skall ha ansvaret?

Herr talman! Jag vill korrigera mitt bifallsyrkande, som skall avse reservationerna 2, 6 och 10. Arne Gadd lät antyda att vpk:s representant, som vid tillfället i fråga inte råkade vara jag, skulle ha varit ouppmärksam eller ha suttit och sovit under någon av utskottets väsentliga diskussioner om demokratin. Jag känner Hans Petersson i Hallstahammar så väl att jag inte alls tror att han har gjort det. Det definitiva beviset för detta får man också när man jämför reservation 2 med vad som står i utskottsutlåtandet. Där skrivs inte alls något om någon mera demokratisk arbetsorganisation, om någon mer utjämnad struktur, om mindre chefsvälde och mera inflytande för de lägre personalkategorierna eller om ett höjande av deras allmänna kompetens. Där redovisas en del andra i och för sig mycket bra saker, om arbetstillfredsställelse och arbetsergonomi och om personalens roll i datautvecklingsarbetet, men där anges inte någon arbetsdemokratisk målsättning. När vi vet hur många tendenser som i den offentliga verksamhetens arbetsorganisation i dag faktiskt drar åt ett motsatt håll, med en fixering vid chefsfunktioner och chefspersoner, kan man ha anledning att betona denna demokratiska aspekt. Men om utskottsmajoriteten och Arne Gadd nu har menat detsamma som vi, är vi bara glada, men då förstår vi inte varför ni inte i all rimlighets namn också kunde ha skrivit det.

Herr talman! Jag konstaterar efter den diskussion som förts att det föreligger en relativt bred enighet och uppslutning kring propositionen. När jag suttit och lyssnat till de olika inläggen, har jag fått intrycket att om utskottet hade justerat sitt betänkande först efter den här debatten, hade man troligen kunnat devalvera antalet reservationer ytterligare. Rune Rydén tog upp utbildningspolitiken och eventuella missförstånd där. Det är regeringens mening att utbildningssatsningarna skall komma handläggarpersonalen till godo. Det var ju synd att det skulle råda missförstånd på den punkten, så att det av det skälet har avgivits en reservation. Till Jörn Svensson och också till företrädare för de borgerliga partierna vill jag säga att det inte har varit regeringens mening att gradera utbildningsinsatserna och påstå att den viktigaste utbildningsinsatsen är den för verksledning och verkschefer. Vi har pekat ut tre utbildningskategorier men utan att ange någon som viktigare än de andra.

Sedan bryr man sig som verkschef inte om på vilket sätt datafrågorna kommer in i statsförvaltningen. Det är då vi riskerar att hamna i situationen att teknikerna och experterna styr och datatekniken blir någonting som rullas in för sig. Jag menar att herrar och damer generaldirektörer och landshövdingar får lov att sätta sig på skolbänken litet grand och lära sig vad som är riksdagens och regeringens ambitioner med datapolitiken — användarperspektivet, teknik, människa, organisation — och se till att intentionerna genomförs. Det är därför vi har pekat ut verksledningarnas betydelse. Det är inte, Jörn Svensson, för att vi har kopierat någon speciell modell från den privata sidan, utan det är just mot bakgrund av den här erfarenheten. Några kommentarer också till frågan om arbetsmiljön och de högstrålande bildskärmarna. Jag är mycket väl medveten om att vi inte har vetenskapliga undersökningar och fakta, som säger att det föreligger det och det sambandet och att vi på den grunden kan ta bort de högstrålande skärmarna, utan vi har byggt vårt ställningstagande på den oro som finns och den diskussion som förts på den här punkten. Rune Rydén tror inte att fortsatt forskning skulle undanröja den oro som personalen i statsförvaltningen känner inför riskerna med högstrålande bildskärmar. Rune Rydén känner väl diskussionen om kärnkraften och diskussionen om människornas oro över att finnas i för många datasystem, samkörning och allt detta. Jag är ganska övertygad om att ytterligare forskning på de områdena inte kan ta undan oron. När denna oro bevisligen existerar, varför kan man inte ställa upp på regeringens förslag här? Jag lyssnade också på Margitta Edgren när hon talade om folkpartiets politik, hur viktigt det är att man är lyhörd för människornas behov, hur viktigt det är med användarperspektivet. Ja, men varför inte anlägga användarperspektivet då och säga ja till att avveckla de högstrålande bildskärmarna, i stället för att inta en tekniksyn och säga att vi väntar på ytterligare forskning? Så till några frågor om säkerheten som har varit uppe här. Jag tror att det viktigaste vad gäller säkerhetsfrågorna är att vi nu tydligt i propositionen pekar ut ansvaret för de enskilda myndigheterna. De skall göra säkerhetsanalyser, vi för in behörighetskontroll, och vi sätter in en särskild utbildning. Det är mycket viktigare att reda ut detta än att fokusera diskussionen på om ansvarsfördelningen är litet eller mycket klar mellan ÖCB och statskontoret. Det har mycket mindre betydelse om den gränsdragningen är oklar. Det viktiga är att man kan peka ut det direkta ansvaret i myndigheterna. Personligen tycker jag att ansvarsfördelningen som regeringen här gör mellan ÖCB och statskontoret är klarare än den vi mötte tidigare. Visar det sig att det föreligger oklarheter fortsättningsvis, får vi återkomma. Jag är öppen för att höra synpunkter från er sida på hur man i så fall skall uttrycka det här på ett bättre sätt. Till sist vill jag säga inför kammaren att besöket som jag gjorde i Japan tillsammans med en delegation var lärorikt på många sätt. Det visade att vi i Sverige kommit väl så långt som man gjort där med att se på teknik, människa och organisation i offentlig förvaltning. Vi tror gärna att Japan är det stora datorlandet med satsningar på ny teknik, och det är så. Man gör jättesatsningar inom industrin och har väldiga — Prot. 1987/88:122 resurser. Men när det gäller att utveckla datatekniken på det sätt som vinu 18 maj 1988 gör här har Sverige kommit mycket långt. Jag tror att vi med den datapolitiska propositionen har möjlighet att bli ännu bättre och också kunna vara föregångare för andra länder, och det tror jag är viktigt.

Herr talman! Delad glädje är dubbel glädje, brukar det heta. Men är det inte så, Arne Gadd, att socialdemokraterna har rört sig åt det moderata hållet? Vi har varit pådrivare, och vår glädje kommer sig av att vi har mött förståelse för vad vi har sagt under de senaste åren i våra motioner. Det var därför som jag mycket lätt kunde konstatera den här gången att Arne Gadd hade lämnat sin gamla uppfattning, medan vi står fast vid vår. Sedan vill jag bara säga ett par ord till civilminister Bo Holmberg vad gäller utbildningspolitiken. Den handläggande personalen skall vara med, säger civilministern, och det är bra att det sägs rent ut. Jag hoppas bara att det kommer att fungera ute på fältet. Jag delar uppfattningen att om det hade sagts rent ut i propositionen, hade det inte behövt bli någon reservation. Sedan till frågan om arbetsmiljön. Där vänder vi oss mot det ensidiga resonemanget om bildskärmen. Vi tar helt naturligt människors oro på allvar, och det sade jag i mitt anförande. Men vi säger att det är icke det enda problemet i sammanhanget. Det finns flera andra problem som har direkt och indirekt samband med bildskärmsarbete. Det har man bortsett i från i propositionen och i utskottets betänkande, och det är därför vi har reserverat oss på den punkten.

Herr talman! Bo Holmberg har nog missförstått mig litet grand när det gäller vpk:s inställning till ledarskapsprinciper. Vi har inte på något sätt vänt oss emot utbildningsinsatser för och ansvarstagande av verksledningarna. Jag håller tvärtom helt och hållet med Bo Holmberg om att de inte får överlämna detta åt teknikerna. Vår kritik har snarast gällt det faktum att man ibland tycker sig spåra en tendens till att uppfatta personligt ledarskap på ett överdrivet sätt. Vi menar att man bör satsa på mer av kollegial ledningsorganisation inom den statliga förvaltningen och de statliga verken i stället för att, som vi menar att man ibland gör, kopiera ledningsfilosofi och ledningsorganisation från det privata näringslivet. — Det var en mer allmän reflexion som jag på den punkten gjorde; den hade inte i och för sig någonting med datoriseringen att göra. Sedan bara några ord till Arne Gadd. I det stycke som Arne Gadd nu så välvilligt läste upp och som jag naturligtvis har läst åtskilliga gånger tidigare står det ingenting om arbetsplatsdemokrati, om en mer utjämnad, demokratisk arbetsorganisation, om mindre hierarki eller mindre kunskapsklyftor. Där står ingenting om detta. Det handlar om arbetsplatsergonomi och arbetstillfredsställelse — det är i och för sig bra saker, men det är ju någonting annat. Där står också att utvecklingsarbetet bör bedrivas i former som medger ett betydande inflytande för de anställda, och det är naturligtvis bra. Men det sd står inte att utvecklingsarbetet skall syfta till en mer demokratisk, utjämnad och mindre hierarkisk arbetsorganisation och till mindre kunskapsklyftor, och det hade vi gärna velat ha med. När vi inte fick med det tyckte vi att vi kunde säga det i en reservation. Vi är inte hjälpta av att det har förts en i och för sig bra diskussion i utskottet. Diskussionerna där syns ju inte i förarbetena till ett riksdagsbeslut eller till en lagstiftning. Där syns bara vad som står i betänkandet och i beslutet.

Herr talman! Självfallet tar vi oron hos de anställda på allvar, Bo Holmberg. Det var precis vad jag sade; det hade civilministern hört om han hade lyssnat. Jag sade att den oro som statligt anställda känner naturligtvis också känns av alla andra anställda som arbetar med datorer. Den känner landstingens folk, den känner kommunernas folk, den känner Alfa-Lavals folk och den känner Studentlitteraturs folk. Vi menar att det är fel att då utforma en politik där bara de statligt anställdas oro tas på allvar. Därför borde frågan överlämnas till arbetarskyddsstyrelsen med direktiv om att denna oro skall tas på allvar över hela fältet. När det gäller ansvar och säkerhetsarbete vill jag säga att det är litet märkligt att ÖCB:s roll inte nämns i den bok som statskontoret arbetat fram nu 1988 och där man behandlar bl.a. statskontorets roll i säkerhetsarbetet. Det tycker jag är symptomatiskt — den ena myndigheten efter den andra mutar in ett område, och sedan släpps ingen annan in där. Det är svårt att få myndigheter att samarbeta, trots att riksdagen har uttalat att ÖCB skall ha det övergripande ansvaret. Det är alltså beslutat, och det bör inte delas upp nu igen. Fortfarande 1988 vidimerar t.ex. riksskatteverket att sårbarheten hos riksskatteverkets datorer är precis lika stor nu som enligt statskontorets rapport från 1986. Slås riksskatteverkets datorer ut kommer det att beröra oss alla: Det kommer inte att bli några skattsedlar, några preliminärskattsedlar eller bostadsbidrag. Dessutom är behörighetskontrollen fortfarande så dålig att personalen skulle kunna manipulera inkomstuppgifterna i systemet. Det är den typen av säkerhetsarbete vi måste syssla med; det går inte att fördröja det längre. Självfallet har de enskilda myndigheterna ett jättestort ansvar, och det skall göras tydligt för dem — på den punkten har vi inte olika uppfattningar.

Herr talman! Bara ett par kommentarer. Till Rune Rydén vill jag säga att det inte är så att regeringen i propositionen har utelämnat alla arbetsmiljöproblem utom de högstrålande bildskärmarna. Tvärtom var det så att vi i slutskedet av propositionsarbetet fick en särskild föredragning av Statshälsan om den nya studien, som pekade på just risken för dem som hela dagen sitter och arbetar med inmatning. Det är ett stort och nytt arbetsmiljöproblem, som man tidigare inte uppmärksammat. Internationella studier säger samma sak. Vi hann få med det påpekandet i propositionen. Jag vill inför riksdagen göra alldeles klart att regeringen inte ser enbart strålningen från bildskärmar som ett arbetsmiljöproblem — vi har ett bredare angreppssätt. Sedan vill jag också till Rune Rydén säga att det pågår en omfattande forskning när det gäller strålning och bildskärmar — jag tänker då på forskningspengar från staten via arbetarskyddsfonden, på forskning som Läkaresällskapet utför och på forskning vid de yrkesmedicinska klinikerna — så nog kommer vi att få underlag från forskningen på den punkten. Låt mig också till diskussionen om ansvarsfördelningen mellan ÖCB och statskontoret säga några ord om den mycket enkla uppdelning som är gjord i propositionen. ÖCB har ansvaret för de säkerhetsåtgärder som vidtas i fred och som krävs i krig och kris, och statskontoret har samordningsansvaret för metodutveckling, Margitta Edgren — inte det yttersta ansvaret, som ligger hos myndigheterna, utan för metodutvecklingen när det gäller säkerheten i fred för statsförvaltningen och affärsverken. Kan det vara så svårt att se denna gränsdragningslinje? Dessutom sitter representanter för statskontoret och ÖCB tillsammans i en gemensam organisation där man kan reda ut de här sakerna. Jag tror därför inte att det kan vara något större problem. Till sist vill jag till Margitta Edgren säga: Om ni inom folkpartiet tar personalens oro när det gäller de högstrålande bildskärmarna på allvar, varför drar ni då inte slutsatsen att ni också skall agera, dvs. se till att de undanröjs? Margitta Edgren talade om att den oron finns också hos dem som arbetar i landstingen och näringslivet. Ja visst. Men nu handlar ju den här propositionen om ADB i statsförvaltningen. Den handlar inte om ADB i landstingen eller i näringslivet. Skulle då inte regeringen agera, när vi upplever situationen på detta sätt? Det mest logiska hade varit att också folkpartiet, moderaterna och centerpartiet hade ställt upp, så att riksdagen hade kunnat visa en enighet på denna punkt, vilket jag tror skulle ha inneburit ett fint stöd för personalen.

18 maj 1988 Herr talman! Arne Gadd bekräftar nu att socialdemokraterna har ändrat Am re — åsikt. Men vårt problem är att de inte helt har gått oss till mötes. Om de hade gjort det, hade allt varit gott och väl. Men jag misstänker att det är ideologiska skillnader mellan Arne Gadd och mig som gör att han inte kan ta steget fullt ut. Kanske kan det ske till nästa datadebatt. Civilminister Bo Holmberg säger att man i slutet av propositionsarbetet fick en redogörelse för de medicinska problemen med bildskärmsarbetet och att man fick med ett påpekande i propositionen. Jag vill bara säga att det behövs mer än ett påpekande. Det behövs åtgärder och ett samlat ansvar för forskningen. Jag vet mycket väl att det försiggår forskning på olika håll. Men de uttalanden som har gjorts är alltför ensidigt styrda av intresset för den elektromagnetiska strålningen från bildskärmarna, och man har i alltför stor utsträckning glömt bort de andra viktiga omkringliggande faktorerna. Det är den frågeställningen som skiljer civilministern och mig på denna punkt. Men jag hälsar med tillfredsställelse att civilministern har noterat problemet och att han har fått det föredraget för sig. Jag förväntar mig därför att åtgärder kommer att vidtas i den riktning som vi har skisserat bl.a. i vår reservation.

Herr talman! Arne Gädd är reformist, säger han. Jag har aldrig märkt att kamp för reformer inte skulle ha kunnat gå till på det sättet, kanske väl så effektivt. Om man kombinerar en facklig strävan med ett politiskt mål, varför då inte hjälpa de anställda och deras organisationer genom att riksdagen uttrycker bestämda önskemål om vart utvecklingsarbetet bör leda? Jag har här flera gånger förgäves försökt övertyga Arne Gadd om att ergonomi inte är riktigt detsamma som demokrati. Det har jag uppenbarligen inte lyckats med, så nu ger jag upp för dagen.

Herr talman! Jag vill bara påpeka för Bo Holmberg, när vi nu diskuterar fördelningen av ansvar mellan ÖCB och statskontoret, att försvarsutskottet i höstas sade att utskottet för sin del fann övervägande skäl tala för att ett organisatoriskt särskiljande var sakligt omotiverat och olämpligt. Utskottet sade också att problemen är tillräckligt likartade för att de lämpligen skall behandlas i ett sammanhang, dvs. metoderna för säkerhetsarbete i fred och krig är likartade och bör därmed behandlas av samma myndighet. Det som Bo Holmberg här läser upp för mig om att metodutvecklingen skall ske hos statskontoret är emot vad försvarsutskottet och riksdagen enigt bestämde sig för i höstas. | Jag ser fram emot en proposition från Bo Holmberg där arbetsmiljön för samtliga anställda tas upp, och inte bara arbetsmiljön för statligt anställda.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 36 innehåller fem textsidor. Det har måhända förbigåtts med någon form av rutinmässig behandling i utbildningsutskottet. Av allt att döma har man inte uppmärksammat att det här rör sig om en kostnad på ca 90 milj.kr. — en kostnad som skulle kunna inbesparas. Jag konstaterar i min motion, som behandlas i detta betänkande, att regeringen föreslår att verksamheten vid Stockholms Datamaskincentral överförs till DAFA Data AB utan att, som rimligt vore, DAFA Data AB betalar någon köpeskilling. I stället skall säljaren, dvs. svenska staten, garantera köparen minst 90 milj.kr. som föreslås tas från forskningsmedel. Denna summa kommer således att användas för annat än vad medlen är avsedda för. Motsvarande forskning kommer delvis att utebli. De 90 miljoner kronorna kan jag inte finna omnämnda i betänkandet. Jag föreslår i min motion att riksdagen inte skall godkänna vad regeringen föreslår i propositionen. I motionen konstaterar jag att det är hög tid att lägga ned datorcentralen QZ. QZ är alltså den beteckning centralen har fått i stället för myndigheten Stockholms Datamaskincentral för högre undervisning och forskning — det är ju ett ganska långt och otympligt namn. Det är som sagt hög tid att lägga ned datorcentralen QZ, därför att den inte fyller någon vettig funktion. Det gör inte heller systemet KOM. Jag konstaterar att tiden har sprungit förbi det systemet. Att tvångsvis, mot kundernas egna önskemål, driva en myndighet med uppgiften att vara en servicebyrå är ett administrativt missfoster. Det har varit det så länge QZ har funnits till. Den som tvivlar på vad jag här påstår kan lätt få veta sanningen av forskare och inte minst av elever vid tekniska högskolan. Jag konstaterar i motionen, som borde ha lästs av alla ledamöter i utbildningsutskottet, att det rör sig om en mycket dyrbar verksamhet som a Prot. 1987/88:122 visar trögrörligheten inom den statliga sektorn. Verksamheten i fråga är onödig i en bransch som i dag har en överkapacitet. I motionen beskriver jag QZ:s historik. Det finns inte tid här för att återge denna. Jag vill emellertid nämna om en del i den här QZ-problematiken som är särskilt anmärkningsvärd, och det är hur FOA blir mer eller mindre utlämnad i det här sammanhanget. Och det finns anledning att erinra om hur exempelvis en skivminnesdisk med hemliga koder stals och två veckor senare återfanns placerad på en hylla i QZ:s arkiv. Det fick till följd att helt nya koder måste konstrueras hos FOA. Det var ett enormt arbete och naturligtvis också dyrbart. Hackers har härjat på QZ liksom på alla universitetsdatacentraler. En bolagisering till DAFA Data AB bara ökar hopblandningen av datamiljöer som borde hållas åtskilda, inte bara datormässigt utan i all synnerhet organisatoriskt. Herr talman! Jag vill konstatera att det här är ett felaktigt sätt att använda forskningspengar. Nu använder man alltså forskningsanslag för att bekosta QZ:s nedläggning, för det är också innebörden av regeringsförslaget. Man bolagiserar, men en nedläggning blir det, det kan vi vara förvissade om. Det kan, om jag får ta ett exempel, motsvara att man betalade avvecklingen av Marviken eller Stålverk 80 med pengar från grundforskningen. Jag har i motionen föreslagit hur man skulle kunna avveckla QZ utan personalproblem för de ca 80 anställda som finns där — ett antal som jag inte heller ser nämnt i betänkandet; jag vore glad om det hade gjorts. Jag föreslår att QZ inför omedelbart anställningsstopp, och jag ger i motionen exempel på hur man kan gå till väga. Detta förslag kommer nu för min del icke att utmynna i något äskande. Däremot vill jag fästa uppmärksamheten på en ganska otäck hantering av pengar inom forskningen.

Herr talman! Jag skall inte bli långrandig utan nöjer mig med att med några få ord kommentera den reservation som fogats till finansutskottets betänkande nr 14. Bakom den reservationen står utskottets moderata och folkpartistiska ledamöter. Vi följer upp en kommittémotion från moderata samlingspartiet som kräver att riksdagens revisorer enligt dansk förebild skall överta ansvaret för den statliga förvaltningsrevisionen. Naturligtvis förutsätter detta att riksdagens revisorer erhåller utökade resurser. Resursbehovet för en sådan omläggning bör täckas genom att Reformen syftar till att riksdagen skall öveta hela ansvaret för förvaltnings Anslag Hill riksdagens revisionen, och vi anser att det är en bra lösning som stärker riksdagens ä a 4 rå revisorer och deras ansvar för den statliga revisionen. ; kansli Vi menar att det finns ett omfattande utredningsmaterial att tillgå, eftersom de här frågorna har utretts vid flera tillfällen de senaste decennierna, och därför är vår förhoppning att förslag skall läggas på riksdagens bord inom ett år. I avvaktan på detta bör det resurstillskott som revisorerna begär få anstå. Därmed yrkar jag bifall till den reservation som har fogats till finansutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 14 behandlas anslag för budgetåret 1988/89 till riksdagens revisorer och deras kansli. I ärendet har en motion väckts med ett yrkande att riksdagen från hos regeringen begär förslag till nya organisationsformer för statens förvaltningsrevision enligt dansk förebild. I reservationen från moderaterna och folkpartiet hävdar man att riksdagen borde ges ett betydligt större inflytande över den statliga förvaltningsrevisionen. Detta bör ske genom det i motionen Fi407 redovisade förslaget, som innebär att riksdagens revisorer görs ansvariga för den statliga förvaltningsrevisionen enligt dansk modell. I Danmark genomförs revisionerna av ett professionellt verk som står under ledning av en riksrevisor. Denna har en oberoende ställning och arbetar på eget ämbetsmannaansvar. Den danska modellen skulle kräva ytterligare resurser, och reservanterna föreslår att resurser förs över från riksrevisionsverket till riksdagens förvaltningsrevision, så att riksdagen kan ta hela ansvaret för densamma. Enligt utskottsmajoriteten ligger det ett stor värde i att det finns två av varandra oberoende revisionsorgan som vart och ett kan granska verksamheten utifrån sina utgångspunkter. Regeringen har liksom riksdagen behov av att utnyttja sin expertis. Den danska modell som reservanterna förordar innebär att ansvaret för revisionen helt har lagts på parlamentet. Utskottsmajoriteten anser att det förslaget strider mot grundtanken i det system som bör råda i Sverige. Konstitutionsutskottet har yttrat sig över motionen. KU påminner om att utskottet har avstyrkt motioner med liknande innehåll under förra riksmötet. Under detta riksmöte har KU behandlat en motion K10 från folkpartiet som tar upp frågan om riksdagens kontroll på lagstiftningsoch budgetområdena. I den motionen berörs de samordningsproblem som finns i förhållandet mellan de olika organ som utövar riksdagens kontrollmakt. KU har beslutat att lämna motionen K10 för vidare beredning till utskottets arbetsgrupp för riksdagsfrågor. Beredningen skall behandla sambandet mellan riksdagens kontrollmakt och riksdagens arbetsformer i övrigt, men frågan om den statliga förvaltningsrevisionens huvudmannaskap skall inte ingå i beredningen. Mot denna bakgrund föreslår konstitutionsutskottet att finansutskottet 143 skall avstyrka motion Fi407, vilket vi också gör. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 14 och därmed avslag på reservationen.

Herr talman! I sitt betänkande nr 14 lägger finansutskottet fram förslag om anslag till riksdagens revisorers verksamhet inför nästa budgetår. Vi valda revisorer är inte nöjda med utskottets förslag. Vi tycker att kammaren skall besluta i enlighet med vad som föreslagits i budgetpropositionen. Förra året beslutade riksdagen att ge riksdagens revisorer fler och större arbetsuppgifter. Beslutet innebar att riksdagens revisorer skulle granska också statliga bolag och stiftelser, vilket inte hade varit möjligt tidigare. Utökade arbetsuppgifter borde också innebära att man ställer ökade resurser till förfogande. Det tyckte också riksdagens förvaltningsstyrelse som beslöt att ge riksdagens revisorer de tjänster som de hade yrkat på i sin anslagsframställning, vilket länder förvaltningsstyrelsen till heder. Jag konstaterar emellertid nu med stor förvåning — för att uttrycka mig hovsamt — att finansutskottet går emot en enig förvaltningsstyrelse och även kör över riksdagens talman i hans egenskap av ordförande i förvaltningsstyrelsen. Riksdagens revisorer är också helt eniga i sin anslagsframställning. Det är också intressant att konstatera att finansutskottets skrivning innebär att endast ärenden med kort utredningstid — maximalt sex månader — skall kunna granskas av revisorerna. Det skulle vara intressant att få veta vad som ligger bakom detta utskottets uttalande. Jag konstaterar med viss förvåning att utskottets talesman inte med ett ord nämnde varför finansutskottet har gått emot budgetpropositionen och förvaltningsstyrelsen och bara höll sig till en reservation som inte alls hade med sammanhanget att göra. Det finns ytterligare en punkt i betänkandet som jag skulle vilja veta litet mer om. Det gäller utskottets skrivning på s. 4.

Herr talman! Jag yrkar därför att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1988/89 anvisar ett förslagsanslag av 8 737 000 kr. Detta särskilda yrkande delas nu på ledamöternas bänkar.

Herr talman! Jag biträder naturligtvis Wiggo Komstedts yrkande om att det begärda anslaget skall beviljas. anslagsframställning. Jag vill i detta sammanhang till utskottets ordförande, Prot. 1987/88:122 som finns i kammaren, ställa en fråga angående utskottets skrivning. Jag 18 maj 1988 tolkar utskottets skrivning som att man vill att revisorerna påskyndar sina förstudier och förstärker dessa och att revisorerna för resp. utskott om möjligt inom 6—12 månader redovisar var de står. Jag tolkar också finansutskottets betänkande på så sätt att det står revisorerna fritt att efter samråd med resp. utskott utvidga revisionen, om det bedöms vara erforderligt. Jag tolkar slutligen utskottets betänkande som att utskottet snabbt vill ha fram resultat. Om stora aktuella frågor finns, är revisorerna oförhindrade att arbeta med dessa under längre tid. Har jag tolkat betänkandet riktigt, herr ordförande?

Herr talman! Denna debatt rör ju en viktig del av riksdagens arbetsformer. Den handlar alltså inte om politiska motsättningar. Det finns dock en inte oväsentlig kostnadsökning inbyggd i det förslag som riksdagens förvaltningskontor lagt fram. Det kanske är förmätet att som Wiggo Komstedt utgå från att ledamöterna i finansutskottet som lydiga nickedockor skall säga ja till allting. Wiggo Komstedt säger att det är oförskämt att vi går emot förvaltningskontoret och regeringens proposition. Jag har en känsla av att Wiggo Komstedt i andra frågor gärna går emot propositioner. Men när det gäller den här frågan är det oförskämt att göra det. Wiggo Komstedt förefaller djupt upprörd över att finansutskottet prutat på ökningen av riksdagens revisorer från tre till en tjänst. Han måste vara medveten om att moderater och folkpartister i en gemensam reservation, som nyss har presenterats för kammaren av Filip Fridolfsson, föreslagit att riksdagens revisorer borde tillföras de tre begärda platserna, förutsatt att dessa kan tas från riksrevisionsverket. Där har vi alltså godkänt principen om ökade resurser till riksdagens revisorer men sparat på utgifterna genom att kräva överföringar av tjänster och löner från riksrevisionsverket. Eftersom detta verk har cirka hundra tjänster torde det kunna överleva även om antalet tjänster minskar med två. Vid alla strukturrationaliseringar ställs ökade krav på en organisations olika delar. Det är något som vi i svenskt näringsliv har fått kännas vid både en och hundra gånger. Att riksdagens revisorer inte skulle kunna klara av sitt jobb, som nu utökats med de statliga företagen, om de får bara en man i förstärkning i stället för tre, tycker jag är egendomligt. Prioriteringar av uppgifterna och förenklade metoder måste säkert tillgripas. Men är inte detta bättre än att direkt kräva nya och dyrbara tjänster? Parkinsons lag bör bevakas, särskilt av medlemmar i ett parti som ständigt — och med rätta — kräver sänkta utgifter i den offentliga sektorn. Herr talman! Jag yrkar avslag på Wiggo Komstedts yrkande och bifall till den gemensamma reservationen från moderater och folkpartister.

Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att få se Lars De Geers måttstock när det gäller icke oväsentligt ökade utgifter. Riksdagens finansutskott handlägger ärenden där det handlar om hundratals miljarder per år. Kan Lars De Geer tala om för mig i vilket annat sammanhang som finansutskottet, på utskottets initiativ, har gjort besparingar? Det finns inte någon motion där det yrkas att revisorernas anslag skall dras ned i förhållande till det som förvaltningsstyrelsen yrkar, utan det är fråga om ett utskottsinitativ. Kan Lars De Geer tala om för mig på vilket annat område som man har lyckats hitta en besparing på de 460 000 kronorna det handlar om till de två tjänster som riksdagen har beslutat att revisorerna skall ha på grund av att de har fått utökade arbetsuppgifter? Det skulle vara intressant att få reda på. Nu kommer Anne Wibble till Lars De Geers undsättning. Det är väl vänligt, eftersom det annars kanske inte blir så bra. Att man spar på riksrevisionsverkets tjänster är väl bra. Men, Lars De Geer, när man nu inte har lyckats förmå majoriteten att spara in på dessa två tjänster borde ni också inse det viktiga i att riksdagens revisorer får denna möjlighet när majoriteten har gått emot er. Sedan tycker jag faktiskt att Lars De Geer skulle tala med små bokstäver när det gäller näringslivets omvandling, eftersom det finns delar av näringslivet som inte heller klarar omvandlingen när strukturrationaliseringen börjar bli besvärande. Det vet vi. Och jag tycker att vi skall acceptera att riksdagens revisorer har precis samma besvärligheter som näringslivet.
Herr talman! Det har de inte, Wiggo Komstedt, eftersom det är det allmänna som betalar riksdagens revisorers löner. Men det allmänna betalar inte lönerna till ett företag i trångmål. Det finns exempel på att finansutskottet har prutat 30 milj.kr. på regeringens förslag, nämligen när det gäller den kommunala utjämningen. Jag tycker att Wiggo Komstedt skall tala med små bokstäver när det gäller besparingar i den offentliga sektorn. Vi noterar att moderaterna har accepterat att man höjer basbeloppet, men de säger nej till finansieringen. Varifrån skall ni ta de pengarna, Wiggo Komstedt? Vi har noterat att moderaterna går med på att utöka studiemedel, men de säger nej till finansieringen. Varifrån skall ni ta de pengarna? Det här med revisorerna gäller ju en liten struntsumma, det kan jag hålla med Wiggo Komstedt om. Men samtidigt är principen den att man måste ju ta sitt ansvar. Om man vill hålla igen utgifterna måste man vara konsekvent och inte säga att frågan är så liten att vi inte bryr oss om den.
Herr talman! Till Lars De Geer vill jag bara säga att han får föra de principiella ekonomiska debatterna med mina partikolleger i finansutskottet. En sådan debatt vill jag inte föra i dag. Skulle vi ta en diskussion, vilket Lars De Geer nu gör, om moderaternas ställningstaganden kan jag säga att folkpartiets politik inte heller håller. Vi belastade ju för några veckor sedan näringslivet med 800 miljoner extra när det gäller transportkostnaderna. Men jag tycker att vi lämnar detta och koncentrerar oss på de futtiga 460 000 kr. som riksdagens revisorer har begärt för att kunna utföra det Prot. 1987/ 88:122 uppdrag som alla partier, inkl. folkpartiet och moderaterna, har ålagt 18 maj 1988 riksdagens revisorer, nämligen att granska statliga bolag och stiftelser. Det är en viktig verksamhet. Om man nu skall spara någonstans tycker jag faktiskt att riksdagen kunde hitta andra än just sitt eget kontrollorgan. Jag tycker att det skulle vara intressant att veta varför riksdagens kontrollorgan med 18-20 tjänster totalt skulle vara det som får stå ut med prutningar, när man inte prutar på en mängd andra områden i samhället. Men här har riksdagen ett ansvar. Den här debatten måste mynna ut i att finansutskottet talar om att riksdagens revisorer inte skall utföra det uppdrag som riksdagen ålagt dem.

Herr talman! Jag skulle vilja lugna ner min värderade partikamrat Wiggo Komstedt. Eftersom Wiggo Komstedt är kvittningsman måste man vara försiktig med orden. Vi brukar inte, Wiggo Komstedt, vara det parti som mest och bäst lotsar igenom regeringens förslag i riksdagen. Vi är inget transportkompani för regeringen. Vår linje är att förstärka riksdagens revisorer genom att överföra resurser från RRV. Om riksdagen följer reservanternas resonemang blir Wiggo Komstedt och riksdagens revisorer bönhörda över hövan. Vi tror att allt är klart inom ett år. Då får riksdagens revisorer den förstärkning som de behöver. Så det är bäst att tänka på det. Vi har icke ålagt riksdagens revisorer att granska de statliga företagen, men de har rätt att göra det. Det är en väldig stor skillnad. Ta det litet lugnt, herr Komstedt, resurserna kommer när man gör prutningar inom RRV.
Herr talman! Filip Fridolfsson har ju lugnat ner debatten. Det skulle glädja mig om Wiggo Komstedt tänkte på att det finns en gemensam moderatfolkpartireservation, som vi har ett gemensamt intresse av att försvara. Man kanske känner igen Wiggo Komstedts argumentering här. Alla är pigga på att spara på grannens område: När det gäller dem kan vi spara men hos mig skall vi inte spara. Men vi måste vara litet konsekventa här. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill säga till Lars De Geer att jag inte tillhör dem i denna kammare som brukar yrka på några kostnadsökningar. Men jag finner det mycket anmärkningsvärt att de mycket få kostnadsbesparingar som finansutskottet föreslår just berör anslaget till riksdagens kontrollorgan. Vore det inte värdefullt om riksdagens kontrollorgan, dess egen revision, finge de möjligheter som det behöver för att genomföra det uppdrag som riksdagen har ålagt riksdagens revisorer? Nu säger visserligen Filip Fridolfssson att man inte ålagt något utan gett möjligheter. Tack så mycket, Filip Fridolfsson! Jag trodde faktiskt att riksdagen menade allvar, inte något i stil med att det där kan ni väl syssla med om ni får tid. Jag tycker att det är ett betydelsefullt uppdrag, inte minst med tanke på storleksordningen av de medel som riksdagen beslutar om och som går till statliga bolag och stiftelser. Där har dörren varit stängd för riksdagens kontrollorgan, men den har nu öppnats. Då tycker jag att man skall utnyttja möjligheten att se på denna statliga verksamhet. Det är märkligt att Arne Gadd, utskottets ordförande, påstår att man vill ha en ökning med 50 26 av tjänsterna. Med matematik och statistik kan man ju förvränga allt. Arne Gadd är väl medveten om att vi yrkat på dessa två tjänster därför att det behövs en högre kompetens för att vi skall kunna se på just den statliga verksamheten. Därför har vi föreslagit en utökning av just den tjänstegraden. Riksdagens revisorers kansli består av 18-20 personer, beroende på hur det är med tillsättningen av tjänsterna. Då är det litet magstarkt, Arne Gadd, att påstå att man ökar tjänsterna med 50 96. Jag vet inte vilken skola Arne Gadd har gått i.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
Herr talman! Det är ett något egendomligt resonemang. Lars De Geer har fortfarande inte gett besked om huruvida han och hans parti är beredda att ge riksdagens revisorer möjlighet att utföra den granskning som riksdagen har varit enig om att vi skall utföra. Jag vet att det förekommer diskussioner och reservationer som i alla andra utskott. Men i fråga om nya tjänster är ni eniga om att avslå det förslaget, även om det finns en reservation från folkpartisterna och moderaterna som innebär att man vill handlägga ärendet annorlunda. När ni nu inte har fått majoriteten med er borde ni säga er att det inte behövde gå ut över riksdagens eget kontrollorgan utan att vi ändå skulle kunna få dessa tjänster — alltså även om ni inte har fått gehör för den linje som ni har velat föra. Jag delar uppfattningen att man skulle kunna göra en överföring, men om majoriteten inte vill det skall man inte stänga dörren för riksdagens revisorer att kunna utföra de granskningsuppgifter som riksdagen ändå har tyckt att vi skall utföra. Jag beklagar verkligen detta.
Herr talman! Lars De Geer tycker att jag lugnar ner debatten. Eftersom jag väl inte är känd för att vara någon särskilt balanserad debattör får jag väl försöka att hålla ett lågt tonläge. Vad vi är oeniga om är 495 000 kr. i år. Vi moderater och folkpartister i utskottet driver linjen att de pengar som ni revisorer har begärt för att sköta er uppgift, de får ni när ni dämpar riksrevisionsverkets verksamhet. Så är det, och det är så Wiggo Komstedt och revisorerna vill ha det. Det är alltså bara i tidsfrågan som vi är oeniga. Och då kan jag inte förstå att man agerar så hårt från riksdagens revisorers sida att man nästan säger att revisorerna inte kommer att kunna bedriva sin verksamhet. Det rör ju sig bara om några månader. Jag tycker att vi moderater och folkpartister har landat på en fin uppfattning. Sedan börjar Arne Gadd tala om krissituation och säga: Se här vad som händer om vi får en borgerlig regering! Det är så löjligt och dumt att jag, herr talman, skulle höja tonläget om jag fortsatte!
Herr talman! Filip Fridolfsson har kommit med en replik som jag tycker borde kunna avsluta debatten. Möjligtvis skulle jag vilja göra följande tillägg till Wiggo Komstedt. Det handlar om sex tjänster och 1 1/2 milj.kr. Vi vill gärna vara med på att 149 ta in alla sex tjänsterna från riksrevisionsverket och på det sättet ge riksdagens revisorer den personalförstärkning som de utan tvivel behöver. Man kan alltså åstadkomma det genom att ta tjänsterna från riksrevisionsverket.
Herr talman! Jag har litet svårt att hänga med i resonemanget när min vän Filip Fridolfsson säger att det handlar om några månader. Var står det att vi om några månader får dessa tjänster? Reservationen mynnar ju ut i att om man tar tjänsterna från riksrevisionsverket skall vi få dem — annars blir det inga. Hur kan det vara givet att det handlar om några månader? Det finns ju inga garantier för det. Till Lars De Geer: Det handlar om sex tjänster — men på tre år. Vad riksdagen debatterar i dag — vilket jag trodde att ledamöterna av finansutskottet visste — är två tjänster. Vi diskuterar nämligen det budgetår som kommer. Jag har fortfarande inte — från vare sig Arne Gadd, Filip Fridolfsson eller Lars De Geer - fått veta om riksdagens revisorer ett år framöver skall avstå från den granskning som riksdagen har beslutat om att vi bör utföra.

Herr talman! Om riksdagens revisorer har 20 personer anställda vore det väl märkvärdigt om inte några av dem skulle kunna avdelas för statliga företag och huvuddelen fortsätta med det vanliga. Det är en fråga om prioritering av uppgifter, Wiggo Komstedt. Sådant får man lära sig ute i näringslivet!
Herr talman! Jag vill säga till Lars De Geer: Jag har faktiskt under mina 18 år i riksdagen hela tiden varit verksam så mycket jag har kunnat i det privata näringslivet. Jag är inte alldeles helt analfabet på det området. Lars De Geer talar om 20 tjänster. Ja, men riksrevisionsverket har för granskningsverksamheten 120 tjänster, medan vi har 20 tjänster totalt, inkl. vaktmästare. Inte begär väl Lars De Geer att vaktmästaren skall börja granska statliga bolag och stiftelser? Det vore väl att begära litet för mycket på det kompetensområdet. Till Arne Gadd vill jag säga: Det är en sak att ge ett besked om att vi inte skall avstå från att granska. Men en så pass rutinerad politiker som Arne Gadd borde veta att man inte samtidigt drar åt snaran och ber att den som blir hängd skall försöka andas. Det är ett konststycke som jag överlåter åt finansutskottets ledamöter, för det är tydligen endast de som klarar detta.
Herr talman! Vi har till det här utskottsbetänkandet fogat en reservation som följer upp den kommittémotion som moderaterna har väckt. Enligt Nu undrar herr Komstedt var det står att det bara skall ta några månader. 18 maj 1988 Då läser jag innantill för honom ur reservationen: ”Enligt utskottets mening bör reformen syfta till att riksdagen tar hela ansvaret för förvaltningsrevisionen. — — — Ett omfattande utredningsmaterial finns att tillgå. Förslag bör därför kunna läggas fram för riksdagen inom ett år. I avvaktan härpå bör det av riksdagens revisorer föreslagna resurstillskottet anstå.” Den texten är tagen direkt ur vår reservation. Det, herr Komstedt, måste ni vika er för. Och då borde ni förstå att inom ett år — särskilt om vi får en borgerlig regering här i landet — får ni överta förvaltningsrevisionen, och då blir herr Komstedt kung för ett stort hov, där borta i revisorslokalerna. Var så säker på det!

Herr talman! Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på ett avsnitt i betänkandet. För alla som är här och har betänkandet framför sig vill jag säga att det är på s. 5. Det gäller inte så mycket anslaget, men det är en principiell fråga av mycket stor vikt, som jag ser det. Utskottet skriver att man med hänsyn till olika omständigheter vill ”förorda en delvis ändrad inriktning. Som riktmärke för granskningsärenden bör gälla att den sammanlagda utredningstiden — inkl. tid för förundersökningar men exkl. remissbehandling — i allmänhet inte bör överstiga ett halvt år och endast undantagsvis ett helt år. Det bör övervägas om frågor som kräver som större insatser inte lämpligen kan tas upp i annat sammanhang, t.ex. inom det allmänna utredningsväsendet.” Jag vill göra kammaren uppmärksam på att när ni beslutar i enlighet med detta förslag har ni också avhänt riksdagens revisorer — ert eget organ — möjligheter att gå djupare in i ärenden som kräver mer tid. Jag vill gärna att kammaren skall vara medveten om detta. Det är en principiell fråga. När vi läser reservationen från folkpartisterna och moderaterna i finansutskottet görs vi uppmärksamma på att större resurser skall tillföras riksdagens revisionsorgan, men i betänkandetexten är alla tydligen överens om att sådant som kräver mer tid skall överföras till det allmänna utredningsväsendet — som är regeringens organ. Vi kämpar för att riksdagens eget organ skall få de ekonomiska möjligheter och personella resurser som behövs för att driva verksamheten. Beslutet innebär dock att man överlåter åt regeringens utredningsväsende att utföra de kontrolluppgifter som riksdagens eget organ bör göra, enligt ert eget beslut.

Herr talman! Detta ärende är ju något av en följetong, där den socialdemokratiska regeringen år efter år begär förlängning av valutaregleringen i ytterligare ett år. I reservation 1 yrkar vi borgerliga partier avslag på denna begäran om fortsatt tillämpning av valutalagen. Jag yrkar således bifall till denna reservation. Vi anser att valutaregleringen endast temporärt kan fördröja en nödvändig anpassning av den svenska ekonomin vid utifrån kommande störningar. Valutaregleringens stabiliseringspolitiska värde är således ganska negativt. Utan en valutareglering skulle man tvärtom få en större hållhake när det gäller att kunna föra en mer disciplinerad ekonomisk politik. Vi anser vidare också att valutaregleringen medför en rad olägenheter för de svenska företagen och den svenska ekonomin. T.ex. hindras svenska kapitalplacerare genom regleringen att sprida sina portföljer och därmed utjämna riskerna. Det leder givetvis till större avkastningskrav och högre kapitalkostnader för de svenska företagen. Det leder också till obalanser när det gäller de svenska företagens finansiella ställning, eftersom de tvingas placera tillgångarna i Sverige samtidigt som de förhindras att betala sina skulder i utlandet. Man kan också hävda att valutaregleringen även bidrar till att öka ägarkoncentrationen i svenskt näringsliv. Den i internationella och även vid en historisk jämförelse unika utbredningen av ömsesidigt ägande kan delvis förklaras av den inlåsning av likviditet som vi har i Sverige. Som alla vet pågår det inom EG ett omfattande arbete för att frigöra kapitalrörelserna. Målet är att till år 1992 ha ett helt öppet och fritt flöde av kapital mellan EG:s medlemsländer. Det finns en uppenbar risk att Sverige kommer att hamna utanför EG-samarbetet på just detta område. Sverige börjar faktiskt bli alltmer ensamt bland välutvecklade industriländer om att behålla ett regelverk som försvårar kapitalrörelser. Vi anser att den snabba utvecklingen mot en gemensam europeisk marknad utan gränser för kapital givetvis ställer krav på ändringar för Sveriges del. En fri rörlighet mellan EG och Sverige måste upprättas även vad gäller finansiella transaktioner. Det jag här har anfört kan sammanfattningsvis sägas vara huvudanledningen till att valutaregleringen snarast bör avvecklas. Avvecklingen bör dessutom vara fullständig och definitiv. Den av regeringen förordade metoden med en successiv och partiell liberalisering av valutapolitiken medför bara en rad svårigheter. Varje förändring ger bara upphov till ett valutautflöde. Det är därför viktigt att man samtidigt för kapitalströmmar såväl till som från Sverige. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservation 1 samt avslag på hemställan i finansutskottets betänkande 27.

Herr talman! Den svenska kreditmarknaden är sedan några år tillbaka 18 maj 1988 befriad från alla de många regleringar som den förut var insnörd i! Allmän enighet tycks råda om att dess ”frisläppande” har varit till stor fördel för alla parter. Det gäller för låntagare lika väl som för långivare, för anställda lika väl som för företagare, för myndigheter lika väl som för kreditinstitutioner och deras kunder. Vid upprepade tillfällen under senare år har regeringen också anmält sin avsikt att — ”så snart förhållandena tillåter det” — avskaffa också valutaregleringen gentemot utlandet. Man har även tagit åtskilliga viktiga steg mot en uppluckring av denna reglering! Här må nämnas svenska företags rätt att finansiera investeringar och företagsuppköp utomlands med pengar tagna från svensk rörelse, utvidgad rätt att köpa mark och hus utomlands samt en viss — dock påtagligt begränsad — rätt att vid med regelbundna mellanrum företagna auktioner inköpa utländska aktier. Kvar av regleringen är egentligen blott förbud för svenskar att portföljinvestera eller öppna konto utomlands, liksom tvånget att låta alla transaktioner med utlandet gå igenom valutabank. Viktigare är då kanske restriktionerna för utlänningar! De får inte göra portföljinvesteringar utom i fråga om börsnoterade aktier, och de får framför allt inte köpa kronobligationer, vare sig dessa utfärdas av riksgäldskontoret eller av enskilda företag. Vi har alltså tagit ”ett halvt steg” mot att ta bort valutaregleringen, ett förfaringssätt som vi i folkpartiet — och säkert även de övriga reservanterna — bedömer som felaktigt! Man frestas att dra en parallell med ett yttrande av den engelske filosofen Pope om kunskapens värde: ”Drick djupt eller smaka icke!” Det ”halvläge” i vilket vår valutareglering nu har hamnat är enligt vår uppfattning olyckligt. Det ger oss en massa trassel utan motsvarande nytta! En kort genomgång av utskottsmajoritetens argument för ett bibehållande av nuvarande valutareglering visar detta klart och tydligt. Punkt för punkt kan följande påpekas: Utskottsmajoritetens skrivning inleds på följande sätt: ”I propositionen anförs att med stöd av valutaregleringen kan man hindra eller begränsa störande kapitalflöden av främst kortfristig natur.” Precis ett sådant flöde har vi under de senaste två veckorna fått uppleva efter riksbankens höjning av diskontot sistlidna månadsskifte! Under denna tid har 7 miljarder kronor i kortfristigt utländskt kapital kommit till Sverige, och strömmen är säkert inte slut ännu. En utvald grupp av stora och medelstora exportföretag utnyttjar — helt lagligt — sin ställning till att göra stora vinster på räntearbitrage, samtidigt som deras hemtagande av enorma kapitalbelopp från utlandet väl måste direkt motverka den åtstramning av penningmarknaden som riksbanken i dag eftersträvar. I nästnästa stycke står det, på tal om hotet mot vår ekonomiska stabilitet: ”Dessa hot kan endast mötas med en konsekvent ekonomisk politik som tar sikte på att hålla nere inflationen för att värna den fulla sysselsättningen och den yttre balansen.” Den just avslutade lönerörelsen i vårt land antyder inte att vår regering har lyckats härmed, och det gör inte heller den just publicerade inflationssiffran för april om 0,9 26 för en enda månad! Valutaregleringen har inte kunnat hindra denna utveckling, som dock 153 Prot. 1987/88:122 självfallet också har helt andra orsaker. På s. 5, tredje stycket från slutet, anges att valutaregleringen undantager från avvecklingen vissa transaktioner, ”som styrs av ränteskillnader och förväntningar om ränteoch valutakursutvecklingen”. Tycker verkligen Bo Södersten, som kommer att föra utskottsmajoritetens talan i denna fråga, att den nuvarande ”halvdana” valutaregleringen lyckats med detta? Eller är det möjligen tvärtom, att den i rätt stor skala släpper igenom sådana spekulationer? Syftet med den valutareglering som vi ännu har kvar är väl sannolikt att tillförsäkra Sveriges riksbank ett visst ”eget” manöverutrymme. Men visar inte utvecklingen under maj i år att detta närmast är en chimär? Riksbanken har tvingats till en stram penningpolitik därför att regeringen inte för en tillräckligt stram finanspolitik, något som vi i folkpartiet har påpekat i vår motion i anledning av kompletteringspropositionen häromdagen. Där föreslår vi —trots att det är valår i år — en stramare finanspolitik, delvis för att slippa ställa krav på penningpolitiken som denna ändå inte kan infria. Sist — men förvisso inte minst — vet vi ju alla att Sverige eftersträvar en så nära anslutning till EG som möjligt. Vi måste då möta EG:s krav på frihet för de fyra områdena varor, tjänster, arbete och kapital. Att EG under dessa förhandlingar skulle acceptera att Sverige bibehöll sin valutareglering — haltande och halvdan som den nu är — förefaller synnerligen osannolikt! När vii alla fall vet att vi måste ta bort vår valutareglering inom några år för att få vår eftersträvade nära anslutning till EG, varför då inte ta bort den nu med detsamma? Den har nog överlevt sig själv, något som jag tror att professorn inne i Bo Södersten förmodligen innerst inne håller med om. Herr talman! Jag yrkar avslag på hemställan i finansutskottets betänkande 27 och bifall till reservationerna 1 och 3.
Herr talman! Vi från vpk är överens med socialdemokraterna här i riksdagen om att valutaförordningen bör bibehållas i sin nuvarande utformning, och vi är överens om att avslå det borgerliga kravet om förändringar i förordningen. Vi är däremot inte överens om med vilken motivering vi gör detta avslag. Från vpk:s sida tycker vi att det finns anledning att motivera avslaget med de många exempel på hur internationellt finanskapital påverkar olika valutarörelser. De har en lättrörlighet som det finns anledning för en nation att stå emot. Vi menar då att det är nödvändigt att ha kvar denna valutaförordning för att kunna slå vakt om en nationell självständig politik. När det gäller generella dispenser, som valutastyrelsen har gett till olika utländska dotterbolags investeringar i Sverige, anser vi att dessa inte skall ändras så som regeringen har föreslagit i propositionen. Vi menar att dispenserna måste, utifrån samma utgångspunkter som jag har nämnt tidigare, vara kvar. Vi har motiverat detta i en motion och i en reservation som är fogad till betänkandet. Med stöd av motiveringarna i reservationerna 2 och 4, som är fogade till detta betänkande, yrkar jag bifall till desamma.